Herr talman! Brottsoffren måste sättas i centrum. Att brottsoffrens ställning måste stärkas har påpekats av oss i Centern under lång tid. Vi har lagt fram åtskilliga förslag, och glädjande många har vunnit gehör och blivit lagstiftning. Men mer återstår att göra. Bakom varje brott finns minst ett brottsoffer - det betonade också Jeppe Johnsson. Ett brott medför oftast både fysiskt, psykiskt och materiellt lidande. Det är naturligtvis också påfrestande att delta i det rättsliga förfarandet, att ställa upp som vittne, att kräva sin rätt. Polis, åklagare och domare kan inte alltid stödja och hjälpa brottsoffren tillräckligt. Frivilliga insatser behövs. Kvinno och brottsofferjourerna gör en fantastisk insats för brottsoffren med små ekonomiska resurser men med stora ideella insatser. Deras insatser måste stödjas kraftfullt från samhällets sida, och så sker också många gånger. Från Centerns sida har vi länge drivit att målet måste vara minst en brottsofferjour i varje polisdistrikt och en kvinnojour i varje kommun. Uppbyggnaden av jourerna pågår. I dag finns i princip en brottsofferjour i varje polisdistrikt. Detta måste naturligtvis ses mot bakgrunden av att polisdistrikten har blivit större. I reservation 27, som jag yrkar bifall till, påpekar vi i Centern att statens bidrag till brottsoffer och kvinnojourerna måste ökas. BOJ, Brottsofferjourernas riksorganisation, har en övergripande och samordnande roll och svarar för utbildning av medlemmarna i allmän förhörsteknik och för vidareutbildning av stödpersonerna. BOJ har önskat ökat statligt bidrag, som skall möjliggöra anställning av en halv eller en heltidsanställd brottsofferassistent vid varje jour. BOJ skall också stödja lokalföreningarna i deras utveckling, bidra till att informationsmaterial skall kunna tas fram för att bl.a. användas i skolorna. Kvinnojourerna är i dag till antalet ca 130 med avdelningar både utanför ROKS, riksorganisationen, och tillhörande ROKS. De arbetar för att skydda och hjälpa kvinnor som utsatts för misshandel och sexuella övergrepp samt deras barn. Både brottsoffer och kvinnojourerna har ekonomiska problem. Kommunernas nuvarande sparbeting är mycket oroande. Många jourer får sina bidrag för 1997 sänkta. Kommunerna måste enligt mitt sätt att se ta på sig ett ansvar för jourernas verksamhet och bistå med ekonomiskt stöd. Ytterst är det faktiskt kommunernas och socialtjänstens ansvar att stödja enskilda, också som brottsoffer. Jag menar att det är ytterst viktigt att säkerställa jourernas arbete i framtiden och de kvalitetskrav som ställs bl.a. på bra utbildning, god tillgänglighet och kontinuitet. Detta är bakgrunden till att vi från Centern vill påpeka att jourerna behöver ökat statligt stöd. Jourerna bör emellertid fortsatt drivas ideellt. Texten i betänkandet på s. 83 har vållat litet huvudbry inom jourverksamheten, eftersom utskottet påpekat att det för närvarande inte finns några tankar på att staten eller kommunerna skall ta över ansvaret för den verksamhet som jourerna bedriver. För att vara tydlig vill jag betona att det är viktigt att se till att jourerna också i framtiden är fria ideella organisationer som bygger på frivilligt mänskligt engagemang, inte bara för närvarande. Jag vill fråga Birthe Sörestedt om hon kan förtydliga Socialdemokraternas syn på detta. Det råder förvirring åtminstone bland brottsofferjourerna. Så till sist några ord om behovet av ett kriminalvårdens hus på Gotland, som nämns i ett särskilt yttrande i betänkandet. Där framgår att konsekvenserna skulle bli allvarliga för gotlänningarna om Visbyanstalten lades ned och inte ersattes av annan anstaltsverksamhet. Det skulle innebära att en gotlänning skulle bli tvungen att verkställa ett fängelsestraff på fastlandet med åtföljande olika problem. Problemen gäller långa avstånd, vilket också kan jämföras med liknande problem i Norrland. Den intagne fråntas möjligheten till frigång och möjligheterna till kontakter med sociala myndigheter och kontakter med anhöriga, vilket försvårar återanpassningen i samhället. Det finns många skäl som talar för att det permanent skulle behöva inrättas ett kriminalvårdens hus på Gotland där häkte, anstalt och frivård samarbetar under ett tak. Eftersom vi riksdagsledamöter vanligtvis inte uttalar oss om detaljplaceringar av häkten, anstalter m.m. reserverar vi i Centern oss inte till förmån för motionen. Dessutom pågår en beredning som behandlar frågan om vilka anstalter som skall läggas ned och var stormyndigheten inom kriminalvården skall inrättas. Därför blev det ett särskilt yttrande. Men jag vill betona att vi i Centern kommer att noggrant följa frågan.

Herr talman! Jag skall vara väldigt kortfattad när det gäller just detta avsnitt, där jag i alla delar står bakom utskottets hemställan i betänkandet när det gäller kriminalvården. Det är viktigt att lyfta fram den förändringsprocess som är på gång inom kriminalvården. Vi vet att en proposition kommer att läggas fram som handlar om en humanisering av kriminalvården. Det behövs förändringar. Det har tidigare i talarstolen talats om det lätta klimatet på fängelserna, om villkorlig frigivning och om att narkotikan flödar. Det låter som om våra anstalter är ganska slappa, medan klimatet inom kriminalvården, inom fängelserna, har blivit mycket hårdare. Andelen långtidsdömda på våra fängelser har blivit oerhört mycket större. Antalet fängelsedömda, som inte har möjligheter till vanliga permissioner, har också ökat. Givetvis är det viktigt att skydda allmänheten och se till att vi inte får nya brottsoffer. Men det är också oerhört angeläget att insatserna under fängelsetiden används så att den faktiskt blir en vändpunkt för den enskilda individen. Just därför måste kunskaper och metoder som rör förändringsprocesser inom kriminalvården utvecklas kontinuerligt. Insatserna skall syfta till att motivera och förbereda den intagna till ett liv utan missbruk och kriminalitet. Men då är det mycket viktigt att det inte blir den tickande bomben ute på våra fängelser, dvs. människor som hålls inlåsta under väldigt långa perioder utan möjlighet till en ordentlig rehabilitering och framför allt utan möjlighet till en återanpassning till samhället utanför. Vi i Vänsterpartiet anser att det är lika viktigt att se till att vi inte får brottsoffer som råkar ännu värre ut den dag fångarna släpps ut. Staten har ett stort ansvar för att utveckla människor som hålls inlåsta till positiva individer i stället för till tickande bomber. Herr talman! Klientorganisationerna och frivilligorganisationerna med sina unika kunskaper och erfarenheter måste få spela en stor roll inom kriminalvården. Men huvudansvaret vilar dock på kriminalvården. Jag vill lyfta fram situationen för de psykiskt sjuka inom kriminalvården. I dag byggs anstalter med särskilda avdelningar för att de psykiskt sjuka skall kunna få bättre hjälp och bättre möjligheter. Men vi i Vänsterpartiet anser att psykiskt sjuka och psykiskt störda människor inte hör hemma på kriminalvårdsanstalterna utan i stället på de institutioner som har ansvaret för de psykiskt sjuka. Vi anser att det är en felaktig utveckling när man bygger upp en parallell kompetens inom kriminalvården för att ta hand om de psykiskt sjuka i stället för att använda sig av den kompetens som finns ute i samhället. Herr talman! När det gäller kriminalvården finns det ett område som nästan aldrig situation, nämligen kvinnornas situation inom kriminalvården. Det diskuteras olika behandlingsmetoder, möjligheten att välja olika program och att närhetsprincipen inte längre skall vara lika viktig. Men närhetsprincipen har aldrig varit möjlig att tillämpa för kvinnor. Jag tycker trots allt att det är positivt att så få kvinnor blir dömda till fängelse. Men de kvinnor som döms till fängelse hamnar i en mycket speciell situation, där närhetsprincipen nästan aldrig kan gälla. Vi vet att väldigt många av dessa kvinnor också är mammor som får sina barn omhändertagna. För dem blir förhållandena mycket speciella. Detta är en fråga som har diskuterats alldeles för litet inom kriminalpolitiken men också inom kriminalvården. Dessa kvinnor behöver speciella behandlingsprogram och speciella resurser. Kvinnornas villkor är unika jämfört med männens. Vi måste se över hur situationen för dessa kvinnor skall kunna förändras så att det blir ett bra resultat och så att de barn som blir berörda inte behöver fara mer illa än vad de redan gör. Herr talman! Brottsoffren måste givetvis ställas i centrum, men brottsoffer och brottslingar får inte ställas emot varandra. Precis lika viktigt som det är att ta hand om brottslingar och göra allt för att återanpassa dem för att vi inte skall få fler brottsoffer är det att brottsoffren ställs i centrum och blir omhändertagna så att de inte får men för livet, vilket många brottsoffer tyvärr får. Det har gjorts en hel del på lagstiftningsområdet för att lyfta fram brottsoffrens situation. Just nu pågår en översyn av de totala lagstiftningarna för att man skall få en heltäckande bild av situationen och av vad som behöver göras ytterligare. Som det tidigare har sagts här i talarstolen har brottsofferjourerna en mycket betydande roll för brottsoffren. De gör på många orter ett mycket gediget arbete. Men till skillnad från tidigare talare anser jag att brottsofferjourerna bör vara en statlig angelägenhet. Varför skall just brottsoffren vara hänvisade till ideellt arbete? Varför skall ett brottsoffer vara beroende av om det finns en eldsjäl på just den ort där brottsoffret har råkat illa ut. Vi vet att brottsofferjourerna inte har en fullständig täckning i landet. Vi i Vänsterpartiet anser inte att ett brottsoffer skall behöva vara utan hjälp därför att ingen brottsofferjour och inget ideellt arbete finns. Ansvaret är i grund och botten socialtjänstens, säger alla. Men vi vet att socialtjänsten inte har de resurser, kunskaper och erfarenheter som finns inom brottsofferjourerna. Därför anser vi att det bör finnas ett statligt anslag för att kunna säkerställa att det finns brottsofferjourer i hela landet och att ett brottsoffer alltid skall kunna få den hjälp som behövs. Därför yrkar jag bifall till reservation 28.

Herr talman! Av det totala besparingskravet på hela rättsväsendet för budgetåret 1997, har regeringen bedömt att 287 miljoner kronor kan läggas på kriminalvården. Det är mycket pengar. Skälet är de förändringar som sker i kriminalvårdens verksamhet, i beläggningsutvecklingen och i anslagssparandet. Regeringen redovisar att Kriminalvårdsstyrelsen räknar med att successivt kunna avveckla ca 600 platser under 1997 till följd av den lägre beläggningsnivån och den planerade utvidgningen av försöksverksamheten med elektronisk övervakning. Kriminalvårdsstyrelsen har vidare bedömt att utrymme finns för att minska anslaget till kriminalvården även 1998, preliminärt med 136 miljoner kronor. När det gäller frivården har ingen analys beträffande det utökade ansvaret för den elektroniska övervakningen, samhällstjänsten och den utvidgade programverksamheten gjorts. Skall intentionerna och målen för den nya inriktningen uppfyllas, behövs ökade resurser för frivården. En resursbrist skulle kunna äventyra hela försöksverksamheten. Herr talman! I reservation 22 mom. 34 begär vi att regeringen senast i samband med vårpropositionen skall lägga fram en redovisning till riksdagen om vilka resursbehov frivården har i nu aktuellt hänseende. Samtidigt bör regeringen redovisa hur resurserna inom kriminalvården fördelas på de olika verksamhetsgrenarna under budgetåret 1997. Miljöpartiet är positivt inställt till den programverksamhet för kriminalvården som är i gång. Riksdagens revisorers utvärdering och analys är enligt vår bedömning helt riktig. Likadant är det med Straffsystemkommitténs intentioner, det sammanfaller. Vi skall i stället för att döma till anstaltsvistelse försöka ha resurser inom frivården för att hand om dessa personer. Det gör att de blir mer aktiverade och får lättare att anpassa sig till samhället. Det kan aldrig vara positivt att vistas på anstalt tillsammans med andra dömda - även om vi nu ser att det blev en mycket bättre inriktning när närhetsprincipen försvann. Nu kan man verkligen genomföra motivationsprogram och åtgärdsprogram. Kriminalvårdsstyrelsen föreslår också en samverkan mellan de tre verksamhetsområdena häkte, anstalt och frivård - och i förlängningen även med andra myndigheter. Det tror också Miljöpartiet ger fördelar, inte minst när det gäller frigivningsförberedelserna. I reservation 26 mom. 39, det gäller brottsofferfond, anser vi att en återgång till den ursprungliga finansieringen av Brottsofferfonden bör ske. Den del av dagersättningen till de intagna som sänks skall fortsatt gå till fonden. Bidragen skall användas till brottsofferinriktad verksamhet. Information till de intagna att så sker skall klart tydligt ges. Det är pedagogiskt viktigt. Med dessa medel kan det ekonomiska stödet till kvinno och brottsofferjourer utvidgas. Då behöver man inte, Ingbritt Irhammar, ge utökat statligt stöd. Det är ju bättre att dessa fonder ser till att det finns tillräckligt med pengar. Pengarna kan användas till resurser för utbildning och till assistenter som kan samarbeta med organisationer och myndigheter för att stärka brottsoffrens ställning. Brottsofferjourerna gör ett mycket värdefullt och bra arbete. Vi har också en reservation som gäller Brottsförebyggande rådets inriktning. Flera partier ställt sig bakom denna. Det gäller reservation 24 mom. 37. Ingbritt Irhammar har redogjort för detta, så jag behöver inte göra det här. Jag vill litet grand kommentera Moderaternas inställning till ungdomsbrottslighet. Man föreslår, som jag förstår det, att det skall inrättas särskilda ungdomsfängelser, ungdomsanstalter. Jag och Miljöpartiet tror inte att det är ett bra sätt att komma till rätta med problemet. Att samla ihop ungdomar med stora problem är väl inte det bästa. Däremot håller jag med om att något måste göras, i dag är det inte helt bra. Det finns dock utmärkta paragraf 12-hem där inriktningen är väldigt bra och där jag tror att man lyckats i många fall. Det som är felet i dag är att domstolen inte alls har inflytande över ungdomarna när de har kommit till domstol. De övergår i socialvårdens händer. Miljöpartiet tycker att domstolarna skall få mer inflytande över hur omhändertagandena skall gå till. Påverkansprogrammen inom frivården har börjat. Vi har gjort studiebesök och funnit att denna inriktning är mycket positiv, men det kostar ju pengar. Det här sparbetingen på kriminalvården oroar Miljöpartiet mycket, t.ex. ser man att inte frivården tillskjuts belopp. Deras verksamhet, som kommer att utökas, kommer naturligtvis att kräva mycket mer resurser. Jag nöjer mig med dessa ord på det här området.
Herr talman! Jag vill säga till Kia Andreasson att det är klart att om man till Brottsofferfonden förde över delar av de medel som man drar ned på fångarna med, då skulle medlen öka. Däremot är de farligt att hänga upp finansieringen för stöd till brottsoffer över huvud taget på fångarnas ersättningar. Det kan aldrig täcka kostnaderna totalt sett. Det skulle kunna vara ett bidrag, den linjen har vi varit inne på tidigare. Vi har inte fortsatt driva denna linje, men jag är inte främmande för att återföra dessa medel.
Herr talman! Jag uppfattar att Ingbritt Irhammar är positiv också till det förslaget. Jag har inte haft tid att kontrollera hur stor mellanskillnaden skulle vara och om detta räcker, men vad jag förstår har dessa fonder ett sådant belopp att det skulle räcka. Jag har inte fått några andra signaler, men jag är inte tvärsäker. Det behöver kollas. Jag tycker i alla fall att vi skall arbeta för att återföra det här som det ursprungligen var.
Herr talman! Jag noterar att Kia Andreasson i dag i kammaren också ställer sig bakom vad vi moderater tycker, alltså att de här med överlämnande till vård inom socialtjänsten inte är bra. Domstolen vet inte vad som kommer att hända med den unge. Jag noterar att Kia Andreasson precis som jag tycker att det är domstolen som bör tala om vad som skall ske med den unge även om det så att säga är socialtjänsten som tar hand om vederbörande. Jag tror att Kia Andreasson har missuppfattat litet grand när det gäller de speciella kriminalvårdshem vi har pratat om. Vi vill inte att de unga skall hamna i vanliga fängelser och blandas med de kriminella personer som finns där. I vissa lägen är det så, i alla fall så länge vi inte har familjegruppskonferenser, något som jag hoppas att Kia Andreasson är beredd att verka för, att man vill sätta ungdomarna i en miljö där de inte konfronteras med allvarliga brottslingar. I vår motion föreslår vi att man skall ta hänsyn till de erfarenheter som i dag finns från paragraf 12 hemmen. De här "ungdomsfängelserna", som Kia Andreasson kallar dem, skall ha en ganska hög personaltäthet. Det skall vara erfaren personal som kan ge ungdomarna det de behöver. Det här är alltså någonting som vi vill inrätta för att förbättra för de unga, så att vi skall slippa sätta dem i vanliga fängelser.
Herr talman! Vi kanske inte har precis samma inriktning, men det jag sade i talarstolen står jag för. Vi har skrivit en motion med just den inriktningen att domstolen skall få inflytande över domen. Det kanske inte är nödvändigt att bara ha paragraf 12-hem. Man kan också placera den unge på andra sätt för att uppnå ett positivt resultat.
Herr talman! Det gör man naturligtvis också, och jag tror precis som Kia Andreasson att alla inte är lämpliga för att hamna på kriminalvårdshemmen. Men hur bra vi än jobbar så kommer vi, i alla fall på kort sikt, att få unga människor som begår så grova brott att de i dagsläget skulle hamna i fängelse. Det finns inga andra alternativ. För dessa unga människor tror vi, Kia Andreasson, att de här nya kriminalvårdshemmen skulle vara bättre än dagens fängelser.

Herr talman! Kriminalvården får bära nästan hela regeringens sparbeting för 1997, nämligen 287 miljoner kronor. Genom elektronisk övervakning kommer säkert antalet fängelseplatser att minska. Därigenom skapas möjligheter till besparingar. Detta är bra, men dessa ökade resurser skall komma den öppna kriminalvården till del. Det är en allmän kriminalpolitisk uppfattning att ökade insatser inom frivården ger bättre resultat än frihetsberövande påföljder, men detta kräver aktiva insatser. Som förhållandena är i dag kan man säga att skyddstillsyn och villkorlig frigivning innefattar icke frihetsberövande påföljder utan egentligt innehåll. Härtill kommer att den elektroniska övervakningen kräver betydande resurser. En satsning på en human kriminalvård är resurskrävande. Någon analys av vilka resurser som frivården behöver föreligger över huvud taget inte. Därför yrkar vi bifall till reservation 22. Det här är väl i sammanfattning vad Kia Andreasson sade. Jag tycker att det finns en rätt hygglig samsyn i de här frågorna. Det vore oerhört bra om man på något vis kunde utveckla kreativa tankar kring kriminalvården, ett område som det varit väldigt svårt att utveckla någonting positivt ur. Kriminalvård är något som är jättesvårt. Kriminologiskt kan man ju egentligen inte visa vad som skall göras för att få bättre resultat. Jag vill i det här sammanhanget utfärda en reserverad inställning till det här med elektronisk övervakning. Alla verkar vara väldigt förtjusta i den. Jag tror att också merparten hos Kristdemokraterna är för sådan övervakning, men inte jag. Det är en otäck utveckling. Det finns något kusligt över detta. Jag är inte så säker på att det blir rättslikhet, alltså en enhetlig tillämpning av reglerna. Jag tycker att det här bär in i ett egendomligt samhälle. Är det verkligen på det sättet att man av allmänpreventiva skäl måste ha en frihetsberövande påföljd, är det fängelse som gäller. Men det skall utnyttjas så litet som det över huvud taget är möjligt. Därutöver skall man ha kriminalvård i frihet, med intensiva åtgärder av olika slag - dock inte elektroniskt. Dessutom handlar det om en försöksverksamhet. Det här är ju fortfarande inte permanentat. Därför finns det anledning att tro att det finns resurser för att ta hand om detta. Små randanteckningar kan göras. Vi lever återigen i den byråkratiska världen. Men vi är också ute på besök. Nu senast var några från utskottet på besök på Asptuna hade dessutom två personer i varje cell. När jag senast besökte en anstalt i Malmö var det likadant. Det är märkligt att det är 80-85 % beläggning enligt papperena, men när man kommer ut på fältet stämmer det aldrig. Tidaholm vill vi inte ha. Alice Åström var inne på detta. Det här med att låsa in människor är en farlig materia och mycket knepigt. Om vi å andra sidan måste ha det här - vilket till en del är nödvändigt - måste vi också ha ordentliga anstalter och resurser så att de här människorna kan hanteras på ett anständigt sätt, för annars slutar detta med ett elände. Vidare vill jag, för att låtsas att vi ändå har en form av debatt, göra följande kommentarer. Jeppe Johnsson talade om sin gruppkonferens. Några av oss tog ju del av resan till Nya Zeeland. Det är oerhört spännande att det gick att göra något på den sidan. De som håller på med straffrätt och brott vet att det är ungdomen som man måste satsa på - ja, t.o.m. spädbarnen, familjen etc. Men om man nått så långt som till tonåren går det att göra en hel del åt tonårsbrottsligheten. Där skall man kraftsamla på ett positivt och konstruktivt sätt. Anledningen till att man har reagerat mot att överlämna till socialtjänsten är att det inte händer någonting. Jag tror inte att det i övrigt är något negativt med socialtjänsten eller med dem som jobbar där. Men varken domstolarna eller den tilltalade upplever att något händer. Det är liksom klon här. Man måste alltså sätta in en form av resurs. Om det då skall vara fråga om ett hem, en anstalt e.d. får vi väl diskutera. Något borde i varje fall göras. Det här diskuterades även redan 1967, då jag satt ting, och ännu har ingenting hänt. Detta är märkligt. Alla vet vi ju att det är där som den allvarliga brottsligheten har sin grogrund.

Herr talman! Det finns många områden att debattera. Men det som handlar om ungdomar och ungdomsbrottslighet ingår inte i dagens betänkande, så det får vi återkomma till. Jag vill börja med att kommentera det förändringsarbete inom kriminalvården som pågått under de senaste åren. Besparingar har ställt krav på effektivisering och rationalisering, något som har genomförts bl.a. genom ett förändrat arbetssätt, framför allt för anstalts och häktesorganisationen. En förändrad kriminalpolitik med uppgift att utveckla alternativ till fängelse har påverkat kriminalvårdens uppgifter, men också möjliggjort besparingar. Ett mindre antal fängelsedomar under senare år har även påverkat behovet av anstaltsplatser. Det har inneburit att planer på tillbyggnad av paviljonger och anstaltsavdelningar inte fullföljts. Kriminalvårdens stora anslagssparande tyder också på att det går att minska anslaget för kommande år. Med dagens knappa resurser skulle det inte ha varit försvarbart om kriminalvården inte hade fått ta sin del av besparingarna. Medelbeläggningen vid anstalterna har under åren 1994-1995 varit 4 350 intagna. Under de första sex månaderna innevarande år har beläggningen minskat ytterligare. Även beläggningen vid landets häkten har minskat. Antalet fängelsedomar har minskat, men utvecklingen är osäker. Bedömningen görs att det kommer att vara ungefär samma nivå som under 1995. Genom ett effektivare placeringssystem, så att platserna bättre utnyttjas, blir det möjligt att differentiera de intagna med hänsyn till säkerhet, behandling och utbildningsbehov. De alternativa straffen har möjliggjort nedläggning av anstaltsplatser. Som riksdagen tidigare beslutat skall intensivövervakningen utvidgas. Det är inte så som Jeppe Johnsson tidigare sade, nämligen att det handlat om besparingsskäl. I stället fanns det anledning att inför beredningen av Straffsystemkommitténs förslag utvidga den elektroniska övervakningen. Det kommer att ske i hela landet och utvidga straffet från högst två till tre månader. Detta kommer att innebära att ca 400 anstaltsplatser inte behövs. Den lokala kriminalvårdsorganisationen är också föremål för överväganden; detta för att man skall kunna utnyttja resurserna effektivare genom samordning och planering av alternativ till fängelsestraff samt genom att utveckla och bedriva motivations och påverkansprogram. Vidare gäller det arbetet med frigivningsförberedelserna. Jag vill med det jag tidigare har nämnt om behovet av anstalts och häktesplatser, och med utskottets tidigare ställningstagande anföra att utskottet inte heller nu sätter ett projekt före ett annat. Det gäller också utbyggnaden av häktet i Helsingborg. Det bör uppmärksammas att det inte finns någon brist på platser på nära håll i regionen. Det betonas särskilt i budgetpropositionen att utvecklingen av innehållet i verksamheten på häkten och anstalter och inom frivården skall fortsätta. Det har skett ett fortlöpande arbete alltsedan kriminalvårdsreformen i början av 1970-talet. Även om Jeppe Johnsson inte ser tillbaka nämnvärt i sitt inlägg har arbetet intensifierats sedan mitten av 1980-talet. Utskottet har alltsedan dess betonat vikten av detta arbete och påtalat behoven av utbyggnad, bl.a. av behandling för dem som dömts för misshandel och sexuella övergrepp. Kriminalvården har bl.a. utvecklat olika behandlings och påverkansprogram när det gäller droger. Utbildningsinsatserna har också utökats. Utskottet instämmer i att satsningen på att utveckla innehållet måste fortsätta. För att säkerställa hög kvalitet i detta arbete måste metoder för utvärdering och uppföljning tas fram. Utbildning, behandling, sysselsättning och påverkansprogram bör kombineras med andra insatser för att man skall underlätta den dömdes anpassning i samhället. I den moderata motionen framkom inget nytt i sak, men Moderaterna har i ett särskilt yttrande valt att göra ett påhopp, inte bara på den socialdemokratiska regeringen utan också på övriga partier i utskottet som under årens lopp påtalat och lyft fram vikten av innehållet i verkställigheten. Dessutom måste det kännas oerhört hårt för kriminalvården och dess personal som ständigt utvecklar metoder och finner nya vägar för att förbättra verkställigheten när det, som i yttrandet, påstås att planerna att utveckla innehållet inte realiseras. Frivårdens arbete har ökat och förändrats genom de nya alternativen. I kriminalvårdens anslagsframställan för 1997 görs en bedömning av behovet av de resurser som behövs för intensivövervakningen, och det anges klart vilka resurser som krävs. Dessutom har kriminalvården, som har ansvaret för verksamheten, uppgett att frivården tilldelas ökade resurser för att försöksverksamheten skall kunna fungera med god kvalitet och att det kommer att ske genom en omfördelning från anstaltsorganisationen. I Miljöpartiets motion krävs en utredning av resursbehovet med anledning av den utvidgade verksamheten. Förutom vad kriminalvården angett har BRÅ fått i uppdrag att utvärdera det tvååriga försöket, och detta redovisas i februari 1997. Jag vill anföra att det är belyst och att utskottet naturligtvis också understryker vikten av att denna verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att de nya påföljderna kan få en ökad användning. Utskottet menar också att regeringen i lämpligt sammanhang, företrädesvis i samband med den ekonomiska vårpropositionen, redovisar utvecklingen på området. Herr talman! Jag vill nu övergå till brottsofferfrågorna. Det fanns både brottsoffer och insatser för brottsoffer innan Brottsofferfonden tillkom 1994. Nu kan fonden ge bidrag till stöd för ideella organisationer som verkar på brottsofferområdet och till privat och offentlig verksamhet som gäller brottsoffer. Vidare kan man erhålla bidrag för forskning, utbildning och information som gäller brottsofferfrågor. Vid uppbyggnaden av fonden tillfördes den en del av de medel som frigjordes genom att de intagnas ersättning reducerades med 20 %, och den övriga delen av de intagnas medel skulle användas för andra åtgärder till stöd för brottsoffer. Fonden finansieras genom en avgift för dem som blivit dömda för ett brott där fängelse ingår i straffskalan. En avgift tas ut även av dem som genomgår intensivövervakning. Fonden beräknas erhålla 11 miljoner kronor under 1996, och genom att utöka försöksverksamheten till hela landet fr.o.m. nyår kommer ytterligare avgifter att tillföras fonden. Som jag tidigare nämnde var det bara en avsikt att använda dessa medel från de intagna till Brottsofferfondens uppbyggnad. Därför anser utskottet inte att det behövs något särskilt uttalande. Under senare år har kvinno och brottsofferjourer byggts upp runt om i landet, och jag vill inledningsvis säga att de gör ett ovärderligt arbete inom brottsofferområdet. Arbetet bygger på stor idealitet och medmänsklighet och är ett komplement till myndigheter som har ett ansvar för att ge brottsoffer hjälp och stöd. Ofta sker ett gott samarbete med myndigheter på det lokala planet. Riksorganisationerna har en samlande och övergripande roll och initierar utbildning, rådgivning och stöd till lokalföreningarna. Projektbidrag har lämnats både till BOJ centralt och till enskilda brotts och kvinnojourer. Även andra ideella organisationer har fått bidrag till forskning och information. Kvinnojourerna och deras centralorganisation får också medel över socialbudgeten. Därtill kommer de kommunala bidragen. Vi förutsätter att jourerna även fortsättningsvis skall kunna erhålla bidrag från Brottsofferfonden. Jag vill kommentera en motion som Vänsterpartiet har skrivit. Övriga partier har ställt frågor angående vårt ställningstagande. I motionen anförs att enskilda jourer skall få statligt anslag med eget budgetansvar. Det innebär i så fall att man helt går ifrån det syfte som man har haft med brottsofferjourer. Då skulle verksamheten få en myndighetsstatus och helt förlora det engagemang som gör den till det behövliga komplement som den utgör till polis, åklagare och socialtjänst. Därför motsätter vi oss helt Vänsterpartiets förslag och har inga tankar på ett förstatligande. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna 21, 22, 26,

Herr talman! En viktig del i uppfostran av våra barn är att de lär sig ta ansvar för sina handlingar. Det är också mycket viktigt att man hindrar unga människor från att skaffa sig en kriminell identitet. I mitt inledningsanförande nämnde jag familjegruppskonferenser. Det är en form av medling som har prövats framgångsrikt på Nya Zeeland. Birthe Sörestedt känner väl till den nyazeeländska modellen med familjegruppskonferenser, inte minst efter utskottets besök där i höstas. Vid denna resa studerade vi bl.a. familjegruppskonferenser. Min fråga blir: Anser Birthe Sörestedt att familjegruppskonferenser är något positivt som vi bör pröva i Sverige? I så fall, är Birthe Sörestedt beredd att aktivt jobba för detta?
Herr talman! Precis som Jeppe Johnsson fick jag ett mycket gott intryck av familjegruppskonferenser på Nya Zeeland. Nu är inte denna fråga beredd eller behandlad i detta betänkande. Jag förmodar därför att vi kommer tillbaka till den när vi har ett ordentligt underlag och när vi har haft en ordentlig beredning. Vi kommer då att ha en diskussion i kammaren om detta och ta ställning i sakfrågan.
Herr talman! Jag ser fram emot den diskussionen. Frågan är visserligen inte beredd, men det här är ju en kriminalpolitisk debatt, och då tycker jag att det är ganska lämpligt att vi diskuterar vad vi vill, vart vi vill komma med vår politik. Det här är ett oerhört viktigt område, och min fråga var egentligen om Birthe Sörestedt är beredd att jobba i den här riktningen.
Herr talman! Om vi nu skall fortsätta att diskutera frågan om familjegruppskonferenser, som vi egentligen skall återkomma till, vill jag bara säga att det pågår olika försöksverksamheter runt om i landet. Dels pågår sådan verksamhet genom Kommunförbundet i tio kommuner, och denna skall pågå några år framöver, dels pågår en verksamhet under åklagarna. Frågan om ungdomsbrottslingar, unga lagöverträdare, är också under utredning och beredning i regeringskansliet, och regeringen skall senare återkomma med förslag i den frågan. Jag vill därför vänta med att ta ställning i dessa frågor tills vi har ett samlat underlag. Då kan vi väl återkomma till den här diskussionen,
Herr talman! Det var skönt att Birthe Sörestedt klargjorde Socialdemokraternas inställning till jourernas verksamhet i framtiden, att jourerna skall vara fristående och ideella och inte styrda av stat och kommun. Något som oroar mig litet är att inte Birthe Sörestedt är mer öppen för framtida behov av ett ökat stöd till jourerna. Birthe Sörestedt sade att hon förutsätter att kommunerna kommer att ge ekonomiskt stöd till jourerna. Tyvärr ser det inte ut så ute i verkligheten just nu. Jag har i dag på förmiddagen talat med Per Svensson på Brottsofferjourernas riksorganisation, och han har informerat mig om att kommunerna runt om i landet nu skär ner på bidragen till brottsofferjourerna och kvinnojourerna och att det ser mycket dystert och mörkt ut. Det skulle påverka jourernas verksamhet mycket negativt om bidrag inte tillförs ens i den utsträckning som har varit under det förra budgetåret. För exempelvis Ystad brottsofferjour blir det fråga om ordentliga nedskärningar, om det över huvud taget blir några bidrag från kommunen. Detta ligger ju nära Birthe Sörestedts ansvarsområde. Jag vill vädja till Socialdemokraterna om att vara litet mer öppna till ett ökat bistånd från staten.
Herr talman! Ingbritt Irhammar och jag är helt överens om vikten av att jourerna, både kvinno och brottsofferjourerna, fungerar väl. Man kan från Brottsofferfonden söka bidrag dels till de centrala verksamheterna, dels till lokala verksamheter. För att verksamheterna skall fungera runt om i landet krävs nog att också kommunerna bidrar med sin del till de olika brottsofferjourerna. I den mån vi kan får vi på olika håll försöka påverka kommunerna att framöver ge sitt stöd.
Herr talman! Jag tror att vi alla får hjälpas åt med påtryckningar på kommunerna på det här området. Det statliga stödet skall ju också ses som ett komplement till kommunernas bidrag, och jag menar därför att det statliga stödet måste öka.

Herr talman! I närvaro av en del - de flesta - utskottskamrater men i frånvaro av regeringen fortsätter debatten. Jag tycker faktiskt att det finns anledning att fundera över om det kan vara rimligt att hela Justitiedepartementet tycker att det är så ointressant att bevista den här debatten. Det är en viss oartighet gentemot riksdagen, men det finns väl möjligheter för talmännen att på annat sätt uppmärksamma regeringen på detta. Den debatt som vi i dag har fört om rättsväsendet visar tydligt på behovet av en helhetssyn på hela rättskedjan, dvs. polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det tillhör riksdagens privilegier, dess skyldigheter, att anlägga det här helhetsperspektivet, att se sambanden mellan de olika länkarna. Och kedjan är ju, herr talman, som bekant inte starkare än den svagaste länken. Det besparingsarbete som nu sker inom statsförvaltningen kräver extra mycket av en helhetssyn. Som bekant har vi moderater motsatt oss regeringens och Centerpartiets neddragningar inom rättsväsendet under den här treårsperioden. Vi anser att det är en felaktig metod att angripa rättsväsendet med neddragningar, besparingar, då läget är som det är. Vår uppfattning att några besparingar inte bör genomföras på det här området innebär inte att vi är tveksamma eller negativa till ett förändringsarbete eller rationaliseringsarbete. Tvärtom. Med effektiviseringar, med rationaliseringar och en rimlig ekonomisk ram kan effekten bli dubbelt verksam. Domstolarna är en del, en viktig del, av rättskedjan. Domstolarna har som vi moderater ser det en central roll i rättsstaten. Domstolarna ger medborgarna en rättssäkerhetsgaranti, och de är också ett värn mot en alltför stark statsmakt. Vi moderater försöker och vill utveckla och renodla domstolarnas rättsskipningsroll. Vi vill betona den första instansens betydelse och renodla den andra instansens roll som en överprövande och inte efterprövande, omprövande instans. Vi vill därmed ge den högsta instansen sin särprägel som rättsskapande och prejudikatsbildare. Vi är också medvetna om att nya krav framöver kommer att ställas på domstolarna och verksamheten där genom en ökad internationalisering, mer komplicerade mål, genom att nya rättssystem införs och givetvis också genom näringslivets allt större behov av tvistelösning av kvalificerat slag. Domstolskommittén överväger nu det framtida domstolsväsendet. Direktiven är omfattande och rymmer både principiella och viktiga frågor om möjligheten att t.ex. närma förvaltningsdomstolarna till de allmänna domstolarna för att på sikt låta dem smälta samman. Det är en intressant frågeställning, tycker vi moderater, som förtjänar ingående överväganden och som kan få intressanta konsekvenser för möjligheten att bevara och utveckla tingsrätternas mångfald och styrka som första instans. Direktiven rymmer också en smula politisk dynamit, om uttrycket tillåts, ty i direktiven för man resonemang som för tanken till en veritabel våg av nedläggningar av våra tingsrätter. Att detta skulle gälla hälften av de 96 tingsrätterna är en uppgift som cirkulerar i debatten och som på något sätt kommer från utredningens sekretariat. I direktiven finns också ett besparingskrav om 200 miljoner kronor, som uppenbarligen regeringen och Centerpartiet står bakom, men där förs också ett resonemang om svårigheten för de mindre domstolarna att i framtiden klara kvalitetskraven - berättigade kvalitetskrav. I klartext uttrycks i direktiven en misstro mot kvaliteten hos de mindre tingsrätterna, och jag känner viss undran inför det synsättet. Herr talman! Vi moderater säger bestämt nej till denna kraftfulla neddragning. Vi anser - och det har vi sagt tidigare - att ett väl förgrenat nät av tingsrätter är grunden i vårt rättssamhälle. Vi markerar den första instansens stora och betydelsefulla roll. Runt om i landet känner man både undran och oro inför de här hoten om nedläggning. Från mitt eget hemlän kan jag ta tingsrätten i Ljungby som ett exempel. Personalen där, domare, kanslipersonal och tingsnotarier under utbildning, känner undran inför att man inte skulle hålla en tillräckligt hög kvalitet på sitt arbete. Människorna i Ljungby undrar vad för slags signaler det är man sänder ut, i en tid då våld, brottslighet, fiffel och bedrägeri grasserar och är stående rubriker i massmedierna. Då undrar man: Är det rätt signaler? Vad är det för typ av signaler som statsmakterna då sänder ut om nedläggningar, indragningar av den första, viktiga instansen i vårt domstolsväsende? Förklara litet grand, Göran Magnusson! Göran Magnusson har ju förmånen att sitta i Domstolskommittén. Förklara för de människor och den personal som är berörda vad finessen är i signalerna och hur man skall tolka dessa signaler! Herr talman! Det finns många saker att göra inom det nuvarande domstolsväsendet för att öka effektiviteten. Bl.a. har vi moderater tagit upp behovet av förändringar i lagstiftningen, bl.a. genom införande av vidgad tredskodom när det gäller brottmål. Vi vill också ha större befogenheter för polisen att hämta personer som vägrar att inställa sig till domstolsförhandlingarna. Inställda huvudförhandlingar kostar vårt rättsväsende 60-70 miljoner kronor varje år. När vi ser de siffror som RRV redovisar, tror vi att vi genom en kraftfull insats på dessa områden påtagligt skulle kunna reducera de inställda huvudförhandlingarna och spara ca 50 miljoner kronor. Vi tycker också att det finns anledning att systematiskt gå igenom andra åtgärder av mer administrativ art som man kan göra inom domstolarna. Vi tror att man på det sättet kan frigöra resurser för att domstolarnas inre effektivitet skall öka. Inställda huvudförhandlingar är ju ett effektivt sätt att sabotera en del i rättskedjan. Herr talman! Med det vill jag yrka bifall till tre moderata reservationer som tidigare har yrkats bifall till, nämligen 3, 18 och 26.

Herr talman! Centern anser att det är otillfredsställande att statliga ämbetsverk och organisationer sektorsvis bestämmer sin regionala organisation utan möjligheter till övergripande politisk prövning. Det gäller även de förändringar av kronofogdeorganisationen som nu skall genomföras. Herr talman! Jag menar att det i vårt land alltför länge har funnits en överdriven tilltro till centralisering och likriktning. Sverige har indelats i myndighetssektorer snarare än i regioner. Vi står nu inför ett vägval. Skall samhällets organisation vara vertikal eller horisontell, dvs. skall vi ha starkare sektorer med avgränsade ansvarsområden eller skall organisationen kännetecknas av samverkan, samordning och möjligheter att ta hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut runt om i landet? Ytterst är detta en demokratifråga. Med en stark sektorisering riskeras legitimiteten i verksamheten. Människor upplever ett ökat främlingskap inför myndigheternas verksamheter. Centerpartiet anser att denna sektorisering måste brytas på alla nivåer så att samverkan och samordning underlättas samtidigt som det politiska inflytandet och ansvarstagandet ökar. Centern har i den regionalpolitiska motionen Regional utveckling - Hela Sverige skall leva föreslagit ett moratorium för bildandet av sektorsvisa storregioner i den statliga sektorn i avvaktan på bl.a. pågående utredningsarbete där utredarna bl.a. har i uppdrag att "belysa hur olika organisatoriska lösningar och geografiska indelningar som valts, påverkat samordningsmöjligheterna". I avvaktan på att detta kommittéarbete slutförts och lett fram till ett ställningstagande och i avvaktan på att försöksverksamheten med regionfullmäktige utvärderats, menar vi att inga förändringar i den regionala organisationen i statlig verksamhet bör ske. Ett principiellt moratorium för bildandet av sektorsvisa storregioner i den statliga sektorn hade varit en bra lösning till dess en helhetsbild hade skapats av konsekvenserna av omorganisationerna, bl.a. inom kronofogdeverksamheten. Det är en uppfattning som, efter vad jag förstår, delas av flera motionärer och delvis även av utskottet när man skriver: "Det nu anförda talar i viss mån för att man, som förordas i flera motioner, väntar med en regionindelning av kronofogdemyndigheterna för att åstadkomma en bättre sådan samordning." När det gäller domstolsväsendet menar vi att en av de fundamentala hörnstenarna i ett fungerande rättssystem är allmänhetens förtroende för polis, åklagare och domstolar. Lokal förankring och närhet mellan medborgare och de rättsvårdande myndigheterna är oerhört viktiga för att detta förtroende skall kunna skapas och vidmakthållas. Därför krävs ett decentraliserat rättsväsende. Polisens arbete med att utveckla närpolisverksamheten är ett bra exempel på en decentraliserad arbetsform som skapar närhet och förtroende mellan de enskilda medborgarna och polisen. Vi centerpartister har ofta i riksdagen poängterat vikten av rättsväsendets lokala förankring och regionalpolitiska betydelse. Jag ser därför med oro på den utveckling som pågår beträffande rättsväsendets organisation. För närvarande arbetar bl.a. en domstolsutredning som uppges delvis bli färdig till våren. I direktiven till utredningen sägs det att utgångspunkten för omorganisationen av domstolsväsendet kan vara att det bör finnas en tingsrätt i varje residensstad eller större stad. Vidare skall utredningen enligt direktiven utgå från att domstolarnas sidofunktioner på sikt skall avskaffas. Resultatet av en sådan minskning av antalet domstolar kan bli att i princip hälften av dagens tingsrätter läggs ned. Detta innebär i sådana fall att centraliseringen av rättsväsendet kommer att fortsätta, vilket är mycket olyckligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv men också ur ett effektivitets-, förtroende och regionalperspektiv. Sidofunktionerna medverkar till att göra de mindre tingsrätterna kostnadseffektiva. Hittills har det inte heller kunnat påvisas att det är samhällsekonomiskt försvarbart att lägga ned ett stort antal tingsrätter. Därför slår Centerpartiet vakt om bevarandet av de små tingsrätterna. Utskottet skriver: "Riksdagen bör inte nu göra några uttalande i här aktuella frågor." Detta hindrar dock inte bl.a. Moderaterna - och det förvånar mig särskilt - att redan nu deklarera att det visst "kan vara motiverat att lägga ned mindre tingsrätter". Den grundläggande principen för rättsväsendets organisation måste vara att verksamheten skall klara av att lösa de komplexa problem den står inför. Domstolsväsendet måste t.ex. organiseras så att det kan uppfylla högt ställda krav på kvalitet, rättsskipning och kompetens hos domstolspersonalen. När det gäller kompetensen måste samtliga underrätter var så kvalificerade att de klarar av de mål de ställs inför. Vid mycket ovanliga och komplicerade mål är det rimligt att specialutbildade domare kan inkallas. Tyngdpunkten i rättsskipningen bör ligga i första instans. Överprövning, inte omprövning, bör som huvudprincip vara den andra instansens uppgift. I och med Sveriges medlemskap i EU tillförs domstolarna en ny rättslig materia som samtliga domstolar måste vara kompetenta att arbeta med. Inte heller vid organisationsförändringar av rättsväsendet kan enbart ekonomiska konsekvenser för den enskilda verksamhetsgrenen beaktas. Övriga statsfinansiella och samhällsekonomiska effekter måste också tas med i underlaget för beslut om eventuella omorganisationer. Riksdagens revisorer har bl.a. granskat vilka samhällsekonomiska konsekvenser nedläggningen av häktet i Östersund har fått. I rapporten konstaterar revisorerna att det underlag som låg till grund för regeringens beslut att lägga ned häktet var ofullständigt och missvisande. De kompletterande beräkningar som revisorerna har gjort visar att beslutet har lett till betydande tillkommande kostnader som inte redovisades i det beslutsunderlag som regeringen hade att ta ställning till. Revisorerna utesluter inte att nedläggningen var såväl statsfinansiellt som samhällsekonomiskt olönsam. Kriminalvården gjorde en besparing samtidigt som kostnaden för annan samhällsverksamhet ökade. Ett annat exempel är sammanslagningen av tingsrätter i Kalmar, Östersund och Umeå 1982. Man fann efter dessa sammanslagningar, inte oväntat, att arbetsmängden var oförändrad och i stort sett krävde samma personal som tidigare. Tingsrätterna styr som bekant inte över mängden ärenden som kommer in. Samtidigt tvingades man att till höga kostnader ordna nya lokaler för de sammanslagna tingsrätterna. En förutsättning för ett effektivt domstolsarbete är bl.a. en folklig och lokal förankring. Denna försämras betydligt av att antalet tingsrätter reduceras. Därtill kommer det faktum att resekostnaderna för inställelse för bl.a. advokater, utredare, poliser, vittnen, nämndemän osv. torde bli betydligt högre. En annan faktor som talar mot en omfattande nedläggning av landets mindre tingsrätter är antalet inställda mål. I större tingsrätter är detta ofta ett allvarligare problem än i de mindre. Ökad resväg torde knappast minska antalet inställda förhandlingar. Herr talman! Det finns all anledning att i de fortsatta övervägandena om den framtida domstolsorganisationen ta hänsyn till Centerns nu framförda synpunkter med syftet att bevara och vidareutveckla även de mindre tingsrätterna. Centerpartiet vill inte medverka till en åderlåtning av domstolsväsendets organisation och inte heller till en åderlåtning av lokal förankring och folkligt förtroende. Herr talman! Jag ställer mig givetvis bakom samtliga Centerns reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 19.

Herr talman! Jag vill bara ställa en fråga till Sivert Carlsson. Mycket av det som Sivert Carlsson anförde om det förträffliga med de mindre tingsrätterna kan vi moderater helt instämma i. Frågan gäller då bara attityden och inställningen till direktiven om besparingar på 200 miljoner. Delar Sivert Carlsson och Centerpartiet uppfattningen att det går att spara 200 miljoner kronor och förena detta med att ha ett väl förgrenat nät av tingsrätter ute i landet?
Herr talman! Detta är inte någon samhällsekonomisk och regionalpolitisk besparing för mig. Däremot är jag, som jag sade i mitt inledningsanförande, mycket förvånad över Moderaternas inställning att redan nu deklarera att vi kan lägga ned fler tingsrätter. Jag är förvånad mot bakgrund av bl.a. alla de uttalanden som gjorts, alla de motioner som går i motsatt riktning och den text som finns i den moderata reservationen. Jag menar att närhet, lokal förankring och förtroende verkligen är fundamentala hörnstenar i ett effektivt och folkligt rättsväsende. I sin motion håller Moderaterna med om att en indragning av de mindre tingsrätterna totalt sett innebär negativa samhällsekonomiska konsekvenser, ökade resekostnader, ökat antal inställda förhandlingar, att talet om de stora domstolarnas effektivitet kan ifrågasättas och att även andra samhällsekonomiska följder måste tas med i beräkningen. Varför vill ni lägga ned de mindre tingsrätterna, och vilka är de? Är det tingsrätterna i Ljungby, Klippan, Värnamo, Ronneby, Oskarshamn, Västervik, Sala eller Tierp? Var tog helhetsbilden vägen, Anders
Herr talman! Vi ställer oss från moderat sida mycket öppna för synsättet att smälta samman de två domstolsorganisationerna, de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. Kan man lyckas med att utveckla det synsättet i Domstolskommittén skapas det utomordentligt goda möjligheter att ha kvar de mindre tingsrätterna. När det gäller den typ av nedläggning som aviseras får Göran Magnusson tala om att det eventuellt inte längre är aktuellt. Då kan man använda det kommande halvåret på ett mycket bra sätt. Från moderat sida är ambitionen att se till att med bibehållen kvalitet och effektivitet ha kvar så många små tingsrätter som möjligt, Sivert Carlsson. Därför säger vi också nej till besparingar på 200 miljoner.
Herr talman! Jag hade inte väntat mig något svar på frågan vilka tingsrätter man i reservationen avser skall läggas ned. Jag delar inte heller uppfattningen att de skall läggas ned. Det är självklart att kvalitet, kompetens och effektivitet måste finnas i domstolsväsendet. Om deras effektivitet skall mätas i antalet handlagda mål per domare visar exempelvis Domstolsverkets statistik förra året beträffande brottmål och tvistemål att medan snittet mål per domare på de flesta tingsrätter ligger på 250-300 i landet ligger de i snitt i landets största tingsrätt i Stockholm på knappt 200. Det är knappast något som ger belägg för påståendet att större tingsrätter ger större effektivitet. Jag menar också att domstolarnas regionalpolitiska betydelse måste beaktas. Domstolar på lokal nivå har också en mycket allmän betydelse för orten och regionen och för att skapa arbetstillfällen, och de ger upphov till annan samhällsservice. En nedläggning av de mindre tingsrätterna leder också till en utarmning av den juridiska kompetensen på de mindre orterna. Det är ytterligare ett skäl för att bevara de små tingsrätterna. Skälen är i sanning många för en regionalpolitisk och samhällsekonomisk samhällsanalys innan man lägger ned några tingsrätter.
Det förefaller som att det finns ett önskemål från debattdeltagarna att slutföra debatten utan middagsuppehåll. I så fall gör vi ett sådant försök. Det förutsätter emellertid att det blir ett mycket begränsat överdrag efter kl 18.00.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag tror mig veta att vår representant i utredningen har exakt samma uppfattning som jag har redogjort för här.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

Jag vet att vår representant i utskottet anser att en halvering av antalet små tingsrätter är en omöjlighet att genomföra. Men vi måste också som politiker våga låta en utredning få arbeta och våga lita på att våra representanter för fram partiets ståndpunkt och att man får fram ett konkret förslag liggande på bordet som vi kan debattera och ta ställning till. Att ta ställning till någonting som vi bara tänker eller tror, eller som kanske kommer att ske, tycker jag inte känns speciellt meningsfullt att debattera i dag. Den här frågan kommer vi att återkomma till i framtiden. Herr talman! När det gäller kronofogdemyndigheten och regionindelningen vill vi i Vänsterpartiet peka på den granskning som riksdagens revisorer utförde av den år 1991 genomförda reformen om en samordnad länsförvaltning. Granskningen har visat att länsstyrelserna har ett handlingsutrymme med skilda organisationsutformningar som följd. Granskningens syfte var även att spegla länsstyrelsens uppgift att samordna olika sektorsintressen på det regionala planet. I riksdagsrevisorernas förslag till riksdagen angående samordnad länsförvaltning anför de att det bör övervägas om den nuvarande ordningen är den mest ändamålsenliga. Enligt revisorernas mening bör man vidta åtgärder för att förhindra en ytterligare försvårande regional indelning och verka för att det på sikt blir en mer sammanhållen regional indelning för den offentliga verksamheten. Enligt Vänsterpartiets mening innebär de besparingskrav som nu ställs på statliga myndigheter att andra organisatoriska lösningar eller länsvisa organisationer tvingas fram för att snabbt tillmötesgå kraven på besparing. Följden blir olyckligtvis att samordningsfrågor och en effektiv resursanvändning av offentliga medel kommer i andra hand. Det är min principiella bedömning att man borde ha väntat med regionindelningen av kronofogdemyndigheten tills formerna för en ändrad regional ansvarsfördelning inom offentlig verksamhet har utvecklat sig. Jag är emellertid väl medveten om att kronofogdemyndigheternas organisation länge har varit föremål för utredning och att provisoriska lösningar har funnits. Det finns ett starkt behov av att klarlägga strukturen på längre sikt. Jag anser därför att det föreligger beaktansvärda skäl att nu besluta om en regionindelning av kronofogdemyndigheterna, trots att man därmed i viss mån frångår önskemålet om en mer övergripande och samlad syn på frågor om regional samhällsorganisation.

Herr talman! Miljöpartiet har inga reservationer under den här rubriken därför att vi precis har bestämt en ny organisation för kronofogdemyndigheten. Det var inte så lätt att göra det. Men det var ett önskemål även från olika kategorier av företrädare, de ville ha en ny organisation. Det har vi beslutat om, och det får vi utvärdera senare. När det gäller domstolsväsendet sitter jag själv som representant i kommittén. Vi har mycket svåra ställningstaganden att göra. Det är inte så lätt, Sivert Carlsson, som att ta en siffra i statistiken och säga att det visar att de små domstolarna är bra. Vi har ju många uppgifter att ta ställning till och vi har också annan statistik som visar motsatsen. Jag tycker att Sivert Carlsson skall resonera med sin representant i utredningen, för vi har verkligen diskussioner. Det ser ut som att man efter livlig diskussion till slut kan komma fram till något som är ganska positivt. Vi kan inte bara stirra oss blinda på antalet stora och små domstolar. För mig är det viktigt att den inre organisationen fungerar. Det är utgångspunkten. Hur skall vi göra för att den skall vara så effektiv och så ändamålsenlig som möjligt? Kanske kommer man fram till att just domstolar med en till tre domare inte kan jobba på det viset. Tingsrätten i Göteborg har kunnat organisera sig och specialisera sig på vissa mål. Eftersom typerna av mål blir komplicerade och svåra är det fantastiskt att man kan göra det. Domarbanan och juristutbildningen har jag många synpunkter på. Jag tycker den inre organisationen i dag kan reformeras och göras bättre. I dag betalar vi ett lärlingssystem i stället för att ha fasta tjänster i domstolarna. Det tycker jag skulle vara mycket bättre och effektivare. Det skulle också vara bättre med en friare tillsättning av domare, så att man inte måste gå från juristutbildningen och vara låst vid en domstol hela livet. När man är 40 år är det inte ens säkert att man får en domartjänst. Under tiden har man behövt flytta runt till många platser. Det är absurt att ha det systemet i dagens samhälle. Så visst måste vi göra en översyn med tanke på sådana viktiga faktorer.
Herr talman! Visst skall jag diskutera vidare med representanten i utskottet. Jag hoppas att vi hittar en vettig lösning. Mitt exempel var inte någon generell bedömning. Jag sade bara att det inte styrker att det är så att de större tingsrätterna alltid är bättre. Det var ungefär så jag sade. Jag menar fortfarande att tingsrätternas verksamhet är bred och djup och att den förutsätter en lokal förankring och ett förtroende från samhället för att det över huvud taget skall fungera. Därför kan jag inte alls plocka fram de siffror som Kia Andreasson nämnde, om att tingsrätter som har en till tre domare inte klarar det här. Men jag förstår var gränsen går i fortsättningen.
Herr talman! En annan sak som Sivert Carlsson hela tiden nämner är lokal förankring. Det är ett begrepp som måste fyllas med innehåll. Vad menas med lokal förankring? Domstolarna skall ha ett opartiskt dömande. Lokal förankring har för mig vissa aspekter. Man kan inte bara framföra detta som ett skäl. Lokal förankring är i så fall avstånd för resande. Men det behöver inte innebära problem. I södra Sverige är det ju ganska tätt mellan tingsrätterna. Om man ser på länsrätterna - inte för att jag förordar det, Sivert Carlsson - har de en fungerande verksamhet och är mycket mer utspridda. Där är det också familjemål. En sak till, Sivert Carlsson. Det är mycket få människor som behöver uppsöka en domstol.
Herr talman! Tack och lov är det så. Tingsrätterna är inte någon ö i öknen. Tingsrätternas arbete förutsätter ett gott samarbete. Förutsättningarna är, menar jag, en lokal förankring och ett förtroendefullt samarbete. Jag har en karta över tingsrätterna i Sverige. Det finns knappt ett hundratal. Jag kan redan nu plocka ut vilka Kia Andreasson avser att lägga ned, nämligen de med en till tre domare. Jag tolkar svaret så.

Herr talman! Vi kristdemokrater motsätter oss nedläggningar av domstolar av ekonomiska skäl. Starka regionalpolitiska intressen talar för ett bevarande av tingsrätterna lokalt. Dessutom kan man allvarligt ifrågasätta de effektiviseringsvinster som erhålls vid nedläggning av ett större antal tingsrätter. Någon enstaka tingsrätt kan vara för liten för att bära den erforderliga kompetens som numera krävs. En storlek på tre till fem ordinarie domare borde utgöra ett rimligt riktmärke. På sikt kan man överväga en sammanslagning av de allmänna tingsrätterna med förvaltningsdomstolarna, men inom överskådlig tid är det inte en framkomlig väg. Dock skulle man kunna överväga att slå ihop Regeringsrätten och Högsta domstolen, då man i ett land näppeligen kan ha mer än en högsta domstol. Det ligger så att säga i sakens natur. Det vore kanske ett naturligt första steg i en process syftande till ett mera enhetligt rättssystem. Jag yrkar bifall till reservation nr 22.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 1. Jag skall dessutom säga att jag inte känner något behov av att upprepa de principiella resonemang om domstolarnas roll i samhället som har förts av bl.a. justitieministern och flera andra talare. Jag skall heller inte diskutera så mycket om målet för domstolarnas arbete. Jag kan instämma i vad som har sagts under den tidigare debatten. Jag tänkte dock, herr talman, kommentera en del av det som har sagts mera direkt i den här debatten. Anders Högmark säger: Domstolar spelar, som vi moderater ser det, en central roll i samhället. Högmark egentligen emot? Vem hävdar någon annan ståndpunkt? Jag har i varje fall inte hört något under den här debatten i kammaren. Det framgår inte heller av betänkandet att det finns någon som har någon annan uppfattning på den här punkten. Jag tycker att det vore bra, i en debatt som handlar om domstolarna, om vi från olika partier i stället kunde konstatera att vi i grunden är överens om att domstolarna är viktiga och centrala. Man har naturligtvis i stor utsträckning tagit upp det pågående arbetet i Domstolskommittén, i första hand arbetet med tingsrättsorganisationen. Det vore naturligtvis frestande att ganska ingående diskutera det. Argumentationen är ju inte riktigt så enkel som det framställs här. När man lyssnar på Sivert Carlsson får man snarast uppfattningen att kan man bara se till att de små tingsrätterna finns kvar i det svenska samhället så har vi klarat rättssamhället. Det är naturligtvis inte alls på det sättet. De rättsliga problemen finns ju på helt andra ställen än där de små eller allra minsta tingsrätterna finns. Jag tycker, det säger vi också i betänkandet, att det vore att föregripa Domstolskommitténs arbete. Vi är nu inne i ett viktigt skede där vi försöker diskutera oss fram till en lösning kring vilken vi kan samla en hyggligt bred politisk majoritet. Därför tycker jag att det låter väldigt bra när Rolf Åbjörnsson talar om att tre till fem ordinarie domare kan vara ett riktmärke. Det är ändå ett konstruktivt bidrag till att försöka lösa frågan. Det har talats om folklig förankring. Det är väl inte det man i första hand tänker på när det talas om domstolar. Lokal förankring är det begrepp som har använts. Vi tycker väl alla att det låter bra. Det är naturligtvis också mycket viktigt. Men även om det är en detalj vi pekar på blir man som aktiv i de här frågorna litet fundersam när man åker runt i landet och får klart för sig att lagmannen i enmansdomstolen pendlar 60-70 mil varje vecka. Då kan man fråga sig vilken lokal förankring den domstolen egentligen får, i varje fall när det gäller domarsidan. Det här är kanske inte något enstaka förhållande, utan det finns en hel del att fundera på när det gäller detta. Sivert Carlsson talade om de allra minsta tingsrätterna, och sedan svingade han sig raskt över och gjorde jämförelser med åtminstone Europas största tingsrätt eller lokala domstol, nämligen Stockholms tingsrätt. Det är inte särskilt konstruktivt att debattera på det sättet. Det är bättre att jämföra med domstolar av den storlek som är vanligast i detta land. Debatten har delvis förts som om det vore tvistigt att tyngpunkten i dömandet skall ligga i första instans, men på den punkten är det inte tvistigt. Möjligen kan det diskuteras hur många förstainstanser vi skall ha och hur det skall organiseras med hänsyn till förvaltningsdömande, tvistemåls och brottmålsdömande. Det är något som utredningen diskuterar. En del av uttalandena kring de små tingsrätterna - jag tänker framför allt på Sivert Carlssons - är sådana att man funderar på om Centerpartiet ens har läst direktiven innan man satte sig i utredningen. Något samband måste det ju finnas mellan direktiven och engagemanget i utredningen. I alla fall vill jag gärna se det så. När det gäller tyngpunkten i det lokala dömande är frågan hur Anders G Högmark och moderaterna ser på Hovrättsprocessutredningens förslag? Det syftar ju till att göra hovrätterna till mer renodlade prejudikatinstanser och till att lägga tyngdpunkten i dömandet i första instans. Det är en lagstiftning som skulle leda till att man mer betonar tingsrätten som första instans. Siw Persson talade litet om sin partikollegas arbete i Domstolsutredningen och att man där inte får fram det material som behövs. Självfallet kommer Domstolsutredningen att presentera de kostnadsjämförelser och det material som behövs för att man skall kunna bedöm utredningens arbete. På den punkten är jag inte orolig. Givetvis måste man göra en analys av vad som sker, men det vore väldigt enkelt om vi finge nöja oss med det privata näringslivets sätt att kalkylera. De bryr sig inte om så mycket mer än just kassan i sin egen verksamhet. Då är det ingen större konst att göra en sådan här kalkyl. Men samhället måste naturligtvis har ett betydligt vidare perpektiv. Jag skall avsluta med att säga något om kronofogdemyndigheterna. Det är klart att de olika regionindelningarna och sektorsvisa arbetet på allvar kan diskuteras och ifrågasättas. Två saker har för mig varit vägledande när det gäller kronofogdemyndigheterna. Det ena är möjligheten att uppnå en viss besparing, vilket ju är viktigt för att kunna pressa ned räntor och annat. Jag behöver inte utveckla det resonemanget, och det är väl inte kronofogdarnas organisation som skall avgöra nationens finanser. Med det är ett litet bidrag. Den andra är det faktum att kronofogdarna redan är organiserade i regioner och att man från personalens och organisationens sida gärna vill fortsätta med det och också få det ordnat på ett ur myndighetssynpunkt effektivare sätt. Detta har varit vägledande för mig i det här sammanhanget. Med detta yrkar jag bifall till hemställan justitieutskottets betänkande.
Herr talman! Jag har med visst intresse tagit del av meningsutbytet mellan Göran Magnusson och Sivert Carlsson. Jag hoppas att Göran Magnusson får utveckla sitt partis uppfattning i dessa frågor tillsammans med Centern. I andra frågor brukar det vara ganska lätt för er att komma överens, så ni får väl prata er samman. Kanske får Göran Magnusson också informera Sivert Carlsson om de 200 miljonerna i besparingsdirektivet. Det framgår inte riktigt alltid när man läser artiklar utifrån fältet från Centerpartiet.
Herr talman! Jag är medveten om detta. Jag begär inte att Göran Magnusson skall avslöja något i detalj från Domstolskommittén. Alla partier har ju sina företrädare där som på olika sätt för en dialog med respektive parti. Men min fråga är: Vilket intryck tar Göran Magnusson, och måhända det parti han företräder, av den debatt och de farhågor som framkommit under de gångna månaderna? Han kan väl inte ha varit helt opåverkad av den diskussionen. Måhända är det så att den förlängning av tiden på nära ett halvår som kommittén har fått avspeglar oron som man känner. En annan sak gäller det rent språkliga. Självfallet utgår jag från att socialdemokrater också upplever domstolarna som centrala. Vi har samma grundinställning till förstainstansernas betydelse och till prejudikatbildningen.

Herr talman! Det är bra att vi har samsyn när det gäller förstainstans och prejudikatbildning. Det bådar ju gott inför beslut om att genomföra de väsentliga delarna av hovrättsprocessutredningen. När det gäller Domstolsutredningen och tingsrättsorganisationen vill jag till Sivert Carlsson säga att jag hoppas att vi skall kunna överens med Centerpartiet. Men vi har naturligtvis en ambition och ett intresse av att komma överens även med andra partier. Jag hoppas att också Anders G Högmark kan påverka sin representant i sammanhanget. Han frågade om jag tar intryck av de resonemang som förs runtom i landet om domstolsorganisationen. Det är alldeles självklart. Dessutom har vi i vår socialdemokratiska grupp faktiskt lagt ned ganska mycket tid och pengar på att åka runt och träffa domstolspersonal och företrädare för kommuner i några olika regioner för att skapa oss en bild av hur de ser på detta. Det är ingen mening att hålla på med sådant om man inte är beredd att lyssna och se. Så naturligtvis sker en påverkan. Det jag hoppas på i Domstolskommittén är att vi kan lägga fram ett förslag med en hyggligt bred politisk enighet, som gör att vi kan säga att vi är på väg - det kommer att ta flera år - att genomföra en domstolsorganisation som svarar mot de krav som vi, litet dramatiskt uttryckt, kommer att ställa i nästa århundrade.
Herr talman! Om socialdemokraterna kraftfullt tonar ned önskemålen om en nedläggning av tingsrätterna och kan föra en diskussion i termer av att försöka behålla så många tingsrätter som möjligt, tror jag att det finns alla förutsättningar att gå vidare i en konstruktiv diskussion i den sittande utredningen.
Herr talman! Jag hoppas också att man kan resonera sig fram här i världen. Men regeringspartiet har redan i dag, innan Domstolskommittén lagt fram sitt förslag, fått support av tre partier i riksdagen för att lägga ned mindre tingsrätter. Så förutsättningarna är litet olika. Jag uppfattades kanske som att jag talade enbart för de små tingsrätterna. Det är inte min uppfattning, men jag talade även för de små. Jag tror att de är oerhört viktiga där de finns. När Göran Magnusson talar om tre till fem domare som riktmärke, tolkar jag det som att det i exempelvis mitt födelselän skulle läggas ned tre tingsrätter av fyra. I Kalmar län skulle två tingsrätter av tre vara hotade osv. i den storleksordningen. Detta har jag mycket svårt att acceptera. Jag måste dessutom ställa en fråga till Göran Magnusson: Säkra är för mycket sagt, men är ni mycket övertygade om att en nedläggning av de mindre tingsrätterna verkligen innebär besparingar och effektivitetsvinster från en samlad samhällsekonomiskt och regionalpolitisk synpunkt? Det är ur det perspektivet vi måste diskutera detta och inte ur ett alltför snävt perspektiv.
Herr talman! Det är naturligtvis så att de flesta av oss har kommunalskjortan ganska tätt inpå kroppen. Det finns ett behov av att slå vakt om sysselsättning och aktiviteter av olika slag och se till att detta finns väl utspritt i landet. Det är ingen tvekan om att vi har genomgått en koncentrationsperiod, där inte bara den offentliga sektorn utan även andra väsentliga sektorer har koncentrerat sina verksamheter. Jag har börjat domstolsutredningsarbetet med föresatsen att small is beautiful. Men de kalkyler och resonemang som förts fram i det här sammanhanget, och som förs fram andra sammanhang, leder inte till att jag får support för min uppfattning. Det är inte de allra minsta tingsrätterna som är effektivast, och det är inte heller de allra största. Man får titta på det ur ekonomisk och effektivitetssynpunkt och naturligtvis också se på var i landet man behöver tingsrätter. Det är inte heller så att de 97 eller 98 tingsrätter som vi nu har är det optimala antalet. Sivert Carlssons resonemang leder till att man borde ha ytterligare ett stort antal små tingsrätter för att få positiva effekter på flera orter. Tingsrätterna i Blekinge har diskuterats väldigt mycket. Man kan inte säga att det är långt mellan tingsrätterna där. Att det blir en tingsrätt kvar i Blekinge - det är en hypotes som man kan resonera om - kan inte Sivert Carlsson acceptera. Kan han acceptera att man har två tingsätter kvar i Blekinge? Är det inte så att Sivert Carlsson vill ha fyra tingsrätter i Blekinge, precis som nu, och att ingenting skall göras? Jag undrar om det verkligen är konstruktivt samhällsbyggande. Herr talman! Jag är inte säker på att hela sanningen har kommit fram i studierna av de samhällsekonomiska effekterna av nedläggningen av häktet i Östersund. Jag tror att det fordrar ett varv till av tänkande.
Herr talman! Det fordras nog ett eller två varv till. Men jag tolkar svaret så att Göran Magnusson inte är främmande till en vidare syn kriminalpolitiskt och samhällsekonomiskt än enbart rättssynen. För en centerpartist är det skönt att höra en socialdemokrat säga att "small is beautiful". Thank you very much!

Herr talman! Modelösningen i offentlig förvaltning och bland offentliga myndigheter i dag är regionalisering. I stort sett alla myndigheter som tidigare mer eller mindre var uppdelade efter län ändrar nu sin områdesindelning, och fler länsfunktioner sammanförs. Om utvecklingen är bra eller inte återstår att se. Låt oss börja med att konstatera att det avgörande är hur det sker. Jag tycker att utskottet tar litet väl lätt på problematiken när man nöjer sig med att konstatera att utskottet vill understryka vikten av att vid organisationsförändringar beakta behovet av geografisk närhet mellan myndigheterna och av en god samordning över huvud taget vid rättsväsendets indelning på lokal nivå. I stort sett varje myndighet väljer sin egen regionalisering, sina egna områden. Än har vi åklagare, domstolar, kronofogdemyndighet, skatteförvaltning, kriminalvård, och var och en väljer sin modell. Det är mycket olyckligt. Den här situationen måste vi följa mycket noggrant. Jag har många gånger undrat vilka kriterier som styr regionaliseringen, valet av sätesort och annat. Jag har i min motion Ju606 beskrivit hur hanteringen går till. Jag får lugna talmannen och kammaren med att jag inte tänker yrka bifall till motionen. Jag nöjer mig med att konstatera att den beskrivning som jag där gör visar på problemen. Vid val av sätesort för kronofogdemyndigheten för Västmanlands, Södermanlands och Uppsala län har man förordat Eskilstuna. Det må vara så. Det bygger på ett tidigare beslut, att kronofogdemyndigheten skall indelas efter Västmanlands, Södermanlands och Närke län. Man väljer Eskilstuna trots att Regionaliseringsutredningen har förordat Västerås som centralort. Helt undrande är inte bara jag utan även personalen vid kronofogdemyndigheten. Det behövs en tydlighet, det behövs att vi följer utvecklingen och även ställer betydande krav på enhetlighet i den regionalisering som i dag sker av offentliga myndigheter.

Herr talman! Jag skulle vilja ha Göran Magnussons uppmärksamhet en liten stund. Det gäller kronofogdemyndigheternas indelning. Jag kommer från Uppsala och har nära kontakt med den myndighet som finns där. Nu föreslår regeringen att man skall sammanföra Uppsala med Södermanlands och Västmanlands län och ha en myndighet med Eskilstuna som sätesort. Jag skulle vilja att ni tittar på det en gång till. Det finns inget naturligt samarbete mellan Eskilstuna och Uppsala. Uppsala har tillhört Stockholm i två och ett halvt år. Man har byggt upp ett mycket nära samarbete. Man har täta kommunikationer. Det tar bara 40 minuter att åka mellan Stockholm och Uppsala. Det finns absolut inga naturliga kommunikationer mellan Uppsala och Eskilstuna annat än väg. Därför vill vi från Uppsala verkligen säga: Ompröva detta, inte minst av hänsyn till personal. Slå inte sönder någonting som byggts upp och som är nödvändigt. För övrigt vill jag verkligen understryka det som Sivert Carlsson har sagt om tingsrätten i Tierp. Där delar vi uppfattningen med det socialdemokratiska kommunalrådet i Tierp, som driver denna fråga starkt.
Herr talman! Bara några korta kommentarer. En sådan här regionindelning har inte utskottet tänkt igenom. I grunden är det myndigheterna själva som har presenterat indelningen. Skall vi tala om den region som Rigmor Ahlstedt och jag tillhör tycker jag naturligtvis att man av Uppsala, Västerås och Eskilstuna skall välja Västerås som sätesort. Den tredje kommentaren är att det, såvitt jag vet, finns goda möjligheter att åka per järnväg mellan
Herr talman! Det gör inte det. Däremot har man byggt upp ett otroligt nära samarbete med olika slags myndigheter i Stockholm. Det är faktiskt naturligt att ha samarbete med Stockholmsregionen. Skaka inte på huvudet åt det, Göran Magnusson! Jag var i veckan på studiebesök hos kronofogdemyndigheten och har för övrigt nära kontakt med även skattemyndigheten och med polis, som man redan har ett starkt samarbete med. Slå inte sönder någonting som är bra utan framför det från regeringen till myndigheten.

Herr talman! Sverige tillhör de länder som under många år har legat långt framme vad gäller forskningspolitiska satsningar. Den snabba kunskapsutvecklingen och den ökade betydelsen för kunskap och kompetens gör att regeringens minskning av forskningsanslagen och hoten mot de fristående forskningsstiftelserna är allvarliga. Neddragningar inom högskolornas forskning avvisas av oss moderater, liksom ingreppen i de fria forskningsstiftelsernas självständighet. Regeringens neddragning av anslagen till forskningsråden drabbar särskilt de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska forskningsområdena, trots att det är inom dessa områden som Sverige har stora utvecklingsmöjligheter. Utöver detta har regeringen kraftigt minskat anslagen till den tillämpade forskningen, bl.a. till NUTEK och Naturvårdsverket. Detta går på tvärs mot den forskningspolitik som efterfrågas i samhället i stort och i större delen av näringslivet i synnerhet. Vi moderater anser att forskningen har en mycket stor betydelse såväl för att värna grunden för ett öppet, dynamiskt samhälle som för att främja framåtskridandet i en tid när kunskaper har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel. Bara genom att ligga i den absoluta forskningsfronten på viktiga områden kan Sveriges intressen främjas. En fri och stark forskning är i kombination med ett gynnsamt företagsklimat av grundläggande betydelse för en modern välfärdsstat och dess konkurrensförmåga och utveckling. Är inte de svenska villkoren i ett globalt perspektiv goda flyttar företag och kompetens ut ur landet. God forskning och utveckling stärker däremot vår konkurrenskraft. Viktigt i det sammanhanget är medborgarnas utbildnings och kompetensnivå samt frihet för forskarna att själva i största möjliga utsträckning besluta om mål och medel för forskningen. Lika viktiga är oberoende forskningsinstitutioner, nära kontakt mellan högskola och näringsliv, ett bra företagsklimat samt ett flertal av varandra oberoende forskningsfinansiärer. I Sverige har traditionsenligt forskning bedrivits som offentligt finansierad grundforskning vid högskolor och universitet och som tillämpad forskning och utveckling inom näringslivet. Historiskt har det funnits en samstämmighet mellan de politiska partierna om en kontinuerlig utbyggnad av den statligt finansierade forskningen. Naturligtvis har det funnits skillnader, i fråga om exempelvis hur stor del sektorsforskning vi skall ha samt relationen mellan grundforskningen och tillämpad forskning, men det har bara varit en krusning på ytan i jämförelse med den skillnad i synen på anslagen till forskning som finns den här gången. Jag vet, för jag har varit med om samtliga beslut i den här kammaren som rör forskningspropositionerna. Ytterligare ett av de områden som regeringen aviserar mycket stora nedskärningar på är det internationella forskningssamarbetet inom projekt som ESA, ITER och CERN. Visserligen har regeringen tillsatt en utredning. Kommittédirektiven är i varje fall färdiga och berör Sveriges engagemang vid storskalig forskning. Men det slås klart fast på s. 5 i kommittédirektiven att besparingsbeloppet måste bli detsamma som regeringen har föreslagit, även om besparingar inom forskningsområdet, om utredaren så bedömer, kan fördelas på annat sätt än det i regeringens preliminära beräkning för 1998 års budgetproposition. Det innebär att Sverige aviserar nedskärningar av de här anslagen i storleksordningen 45 %. Det är väsentligt mer än något annat land. Det finns länder - det skall erkännas - där man diskuterar om man inte i det rådande budgetläget behöver se över anslagen till de här forskningsinstitutionerna. I Tyskland exempelvis diskuterar man en nedskärning på 10 %, men jämför det med en nedskärning på 45 %, i stort sett en halvering av anslagen. Det är en väldig skillnad. Detta gör regeringen innan diskussioner har förts med våra kontraktspartner. Inte heller har de kontrakt vi är bundna av sagts upp. Vilket intryck ger inte detta i den internationella forskningsvärlden! Sverige har dess värre redan tagit skada av detta. Det goda rykte som vi har i internationella forskningskretsar har fått sig en fläck. Dessutom är det illa att de yngre forskare som står i begrepp att satsa på projekt inom de här områdena naturligtvis kommer att avskräckas. Det kommer inte att bli pengar över för nysatsningar, och troligen kommer t.o.m. pågående projekt att avvecklas. Allt det där skall utredningen naturligtvis belysa, men skadan är redan skedd. Sverige har deltagit i EU:s forskningsprogram med stor framgång. Det gäller speciellt teleteknikprogrammen. Just nu pågår det fjärde ramprogrammet, och det femte kommer att börja om ett år. Vi moderater har haft en del synpunkter på dess uppläggning. EU:s forskningspolitiska program togs fram för att stärka Europa i konkurrensen med USA och Japan, men det finns anledning att ifrågasätta programmen och att de skall fastställas av ministerrådet. I stället tycker vi att EU kanske borde ha ett eget forskningsråd som höll samman EU:s forskningspolitik. En ytterligare anledning till kritik mot EU:s forskningspolitik är den stora byråkrati som finns runt alla de program som nu utförs. Den tar mycket tid och kraft från forskningen och kunde göras på ett betydligt bättre och enklare sätt. Men det kanske är lätt för oss svenskar att säga det. Sverige satsar mycket på forskning, och det är industrin som satsar mest. Hela 62 % av den totala forskningssatsningen kommer från industrin. Det är bara ett fåtal länder, med Japan och Schweiz i spetsen, som har en större satsning på det här området än vad vi har. Länder som USA och Tyskland, eller för den delen OECD i dess helhet, ligger strax efter Sverige. Trots att våra satsningar är stora, det skall vi vara överens om, finns det anledning för oss i Sverige att känna en viss ödmjukhet. Nära 98 % av alla forskning som sker i världen sker ju utanför Sverige gränser. Det innebär att den lilla forskning som finns i Sverige måste ha hög internationell standard om vi skall märkas och kunna delta i den internationella konkurrensen. För att lyckas med det måste vi vara bäst, eller i varje fall lika bra som de allra bästa, på några områden. Då kan vi som likvärdig partner delta i den internationella forskningen på många andra områden. För att kunna vara bra, måste vi också ha bra grundforskning. En bra grundforskning förlagd till universitet och högskolor där forskare kan utbildas är därför mycket viktig. Den utgör också basen för den tillämpade forskningen genom att forskare som utbildas i grundforskningen vid universitet och högskolor sedan kan flytta ut i industrin och syssla med tillämpad forskning där. Det är staten som har ansvaret för grundforskningen. Den nedskärning som Socialdemokraterna talar om på forskningssidan bryter, tycker vi, en gammal fin trend och är oroväckande. Årets nobelpristagare har kritiserat detta i svenska massmedier, enligt min uppfattning med rätta. Jag tycker att vi ödmjukt skall lyssna på deras synpunkter och erfarenheter. De har stor erfarenhet från det här området. I det här sammanhanget kommer forskningsråden in. De har drabbats av stora nedskärningar från regeringens sida. Forskningsråden ger anslag till forskning på de olika fakulteterna. Många forskare där är finansierade med rådsmedel, och det är stor konkurrens om dessa rådsmedel. Det är helt klart att de bästa forskarna vid fakulteterna får rådsmedel. Man kan utan tvekan säga att den viktiga forskning som bedrivs, bedrivs av personer som har fått anslag från forskningsråden. De forskare som enbart har fakultetsanslag, har inte mycket tid över för egen forskning - förutom möjligen professorerna. Mycket tid går ju åt till undervisning, det är en viktig del i högskolans arbete, administration och annat. Därför är det först när man lyckas kvalificera sig för ett forskningsrådsanslag som man har nått upp till den verkligt högkvalitativa forskningen och därmed också får tid över till denna. Tyvärr är det nog så att vi i Sverige utbildar för få tekniker och naturvetare - trots att vi ibland gör sken av att vara mycket framgångsrika på det området. Många länder utbildar i förhållande till befolkningen mer än vad vi gör i Sverige. Länder som Japan och Australien och här i Europa Irland ligger för oss. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att öka antalet elever vid de tekniska och naturvetenskapliga programmen på gymnasiet. För att lyckas med det måste vi nog börja redan nere på grundskolans mellanstadium för att öka intresset för de här ämnena bland dagens ungdomar. Det är där intresset väcks. Flera av de stora företagen har ju klagat på att det saknas tillräckligt med kompetenta forskare inom de områden där man efterfrågar detta. Jag tänker på företag som Ericsson, Astra Pharmacia & Upjohn osv. Dessa företag förlägger ny forskningsverksamhet utanför Sveriges gränser. De gör det delvis av marknadsskäl, men också, och det tycker jag att vi skall ta till oss, för att vi inte har tillräckligt många kompetenta forskare inom de här områdena i Sverige. Därför placerar man forskning utomlands. Jag nämnde inledningsvis att det är av största vikt att Sverige har bra grundforskning av tillräcklig omfattning. Tyvärr skär Socialdemokraterna i anslagen till stort men för basforskningen och forskarutbildningen. Socialdemokraterna säger att lösningen på problemet är att avkastningen på de s.k. löntagarfondspengarna skall täcka de nedskärningar som departementet har gjort på forskningsråden, NUTEK och Naturvårdsverket. Men så kan det inte bli till hundra procent. För det första finns det ingen total överensstämmelse mellan stiftelsernas ändamålsparagrafer och just de här forskningsområdena. För det andra kommer det, och det är det verkligt allvarliga, att innebära en tidsförskjutning. Vi vet inte riktigt hur lång den kommer att bli, men i värsta fall kan det röra sig om 1-11⁄2 år, innan stiftelserna hinner besluta om nya forskningsanslag och få dem att något så när överensstämma med de hål som har uppstått på de tre nämnda områdena. Men det gör man inte. Man talar i stället om att den totala forskningen ökar. Herr talman! Det kommer att ta betydligt längre tid än vad regeringen vill låta påskina att komma i gång med att låta nya ansökningar komma in till stiftelserna, behandla dessa, bevilja anslag, se till att folk får anställning i de nya projekten etc. Under mellantiden kommer osäkerheten att kvarstå. Många forskare kommer att hoppa av. Sverige går antagligen miste om flera kompetenta forskare. Det är sorgligt, men det är dess värre sant. Regeringen har skött det här området väldigt illa. För mig är det något av en gåta att man handskats med den här frågan på det här sättet. Framför allt har man alldeles bortsett från att satsningen på de här löntagarfondsmedlen gjordes för att stimulera svensk forskning ytterligare, alltså utöver de fasta anslagen. Det gällde att öka den svenska forskningens internationella konkurrenskraft och hela samhällets konkurrenskraft. Det gällde också att få en större anknytning till näringslivet. Allt detta, eller i varje fall delar av det, kan nu spolieras genom att utbildningsministern har hanterat den här frågan på ett i mitt tycke klumpigt sätt. Slutligen, herr talman, tror jag att man inför 1999 års forskningsproposition bör överväga att lägga fram denna på våren och att då anta ramarna. Sedan kan man i anslagspropositionen på höstkanten diskutera de olika anslagsnivåerna närmare i detalj. Jag är väl medveten om att det inte fanns möjlighet att göra så i år på grund av det nya budgetsystemet, men jag tror att det vore bra att ha detta i minnet inför 1999. Herr talman!

Herr talman! Forskningen lägger grunden för mycket av det som utvecklas i samhället. Den är också förutsättningen för det kunskapssökande som vi människor måste ägna oss åt för att kunna driva samhällsutvecklingen vidare. Vi vet att ett land som satsar tillräckligt mycket på forskning också har större möjligheter att nå ekonomisk utveckling och konkurrenskraft i förhållande till andra länder. Om vi skall kunna ta vara på dessa möjligheter, måste forskningens utvecklingsmöjligheter vara tillräckligt starka. Det förutsätter i sin tur en hög grad av frihet och oberoende för forskningen. Risken finns i dag - när vi diskuterar forskningen i ett land pressat av ganska stora ekonomiska bekymmer, som nu äntligen är på väg att lätta - att vi trots allt blir för kortsiktigt inriktade och för ensidigt nyttoinriktade. Ofta visar det sig att också den forskning som man inte kunde förutse skulle ge stor avkastning faktiskt gör det. Och ofta kommer överraskningarna fram genom sådant som man från början inte hade väntat sig i fråga om forskning. Därför är det så viktigt att forskningen får tillräcklig bredd, att grundforskningen får tillräckligt stora resurser och att vi slår vakt om forskningens frihet och oberoende. Vi i Centerpartiet har tyckt att regeringens förslag till riktlinjer för forskningspolitiken borde kompletteras med skrivningen att forskningen skall vara fri i formuleringen av problem och valet av metoder. Det skulle vara ett sätt att tydligt markera vilken viktig roll forskningens frihet har. Friheten förutsätter också en mångfald i fråga om forskningsfinansieringen. Den debatten har vi fört flera gånger under senare tid i denna kammare. Jag nöjer mig med att konstatera den stora skillnad som finns mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna när det gäller synen på forskningsstiftelserna. Det är nog så att man nu, när putsen flagnar på den socialistiska fasaden, håller fast vid det lilla som går. Det är inte särskilt imponerande. Det är bara att hoppas att det snart är ett kapitel som vi kan lämna bakom oss. Jag tror att den stora utmaning som vi står inför är detta med att bygga upp en tillräckligt decentraliserad forsknings och utbildningsstruktur. Det handlar om att ta vara på alla möjligheter till förnyelse som finns, om vi får utveckling på en rad olika håll i landet. Det är spännande att se de starka forskningsmiljöer med innovationer och kreativitet som växer fram runt om i landet vid de nya högskolorna. Det är en viktig förutsättning för att Sverige inte skall tappa fart i utvecklingen jämfört med andra länder. Jag tycker att det är viktigt att lägga märke till hur utvecklingen i Sverige på ett negativt sätt har skiljt sig från andra länders och hur vi har hamnat i bakvatten på ett alldeles speciellt sätt genom att vi inte i tillräckligt hög grad har utvecklat de nya högskolorna.

De åtnjuter i dag stort förtroende och har en välrenommerad forskning inom grundutbildningen. I Sverige lyckades vi inte åstadkomma samma utveckling. Visserligen startades ett antal högskolor i Sverige, men - med undantag av Linköping - nekades de nya högskolorna fasta forskningsresurser. Detta har lett till att utvecklingen i många europeiska länder gått före utvecklingen i Sverige när det gällt att ta till vara och att utveckla den miljö som funnits vid de nya högskolorna. Det är verkligen hög tid att Sverige lämnar den litet inskränkta och provinsiella syn som har fått dominera utvecklingen i fråga om de nya högskolorna. Det har varit en konservativ återhållsamhet. Utvecklingen har alltså hållits tillbaka. Nu är det i stället dags att äntligen inrikta sig på en Europaväg med satsning på kvalitet, fördjupning och forskning vid varje akademiskt lärosäte. Därför är det ett stort framsteg för forskningen och utvecklingen av de nya högskolorna att det äntligen blir fasta forskningsresurser till varje akademiskt lärosäte i landet. Det är en stor framgång för den kamp som vi i Centerpartiet under flera år har drivit för att till sist möjliggöra detta. Därför är det desto märkligare när man ser hur inte minst Moderaterna, och konstigt nog också Miljöpartiet, säger att man inte vill ha den här utvecklingen, inte vill ge de nya högskolorna de här förutsättningarna. Jag välkomnar verkligen att det i övrigt är en sådan bredd här i riksdagen bakom denna satsning och att även Folkpartiet och Kristdemokraterna ansluter sig till målet om fasta forskningsresurser för varje lärosäte. Men det är märkligt att se hur Miljöpartiet sällar sig till Moderaternas linje och säger nej till den här utvecklingen. Miljöpartiet säger i sin motion att det finns mycket som talar för att felet med svensk forskning snarare är att den är för utspridd, att den är splittrad på för små enheter. Man menar alltså att detta skulle vara ett av själva grundproblemen med forskningen. Det måste kännas litet konstigt för Moderaterna att få det sällskapet. Framför allt måste frågan ställas om man är fullständigt omedveten om vilken utveckling som varit på andra håll i Europa, där detta tvärtom varit en så lyckosam väg. Där har Sverige förlorat i utveckling och tappat förmåga, just därför att vi inte har tagit vara på de här möjligheterna. Trots det har de nya högskolorna lyckats över förväntan. Med mindre än 3 % av de totala fakultetsanslagen har man ändå lyckats bygga upp grunden för forskningmiljöer. Under 1994/95 hade de 800 doktorander och 29 professurer, och inrättandet av en rad nya är nu på gång till följd av möjligheten för nya högskolor att inrätta professurer knutna till den egna högskolan. Vad är det för logik i att en professor som flyttar från Universitetet i Stockholm och som har rätt att examinera doktorander i Stockholm inte skall ha den möjligheten när han flyttar till en högskola ute i landet? Varför går Moderaterna och Miljöpartiet mot en sådan utveckling? Frågan kan också ställas till regeringen om den äntligen tänker rätta till missförhållandet att man inte har möjlighet att examinera forskarutbildade vid högskolor. Det gäller bl.a. Kalmar, som exemplet är hämtat från. Vi i Centerpartiet anser att regeringen satsar för litet på utvecklingen vid de nya mindre och medelstora högskolorna. Vi vill öka anslagen med ytterligare 150 miljoner kronor för 1998 och 1999. Vi tycker att risken annars är stor att man håller tillbaka utvecklingen när det gäller forskningen vid en rad högskolor. Högskolor som Borås, Gävle Uddevalla får inte särskilt stora möjligheter med de förslag som nu ligger. Där har Centerpartiet lagt fram andra förslag. Grunden för en bra forskning är en god forskarutbildning. Därför vill vi satsa långt större resurser på doktorandprogram och omvandla utbildningsbidrag till doktorandtjänster. Regeringen borde samverka med näringslivet om finansieringen och återkomma med förslag till riksdagen. Då skulle vi få större möjligheter att utveckla forskningen genom forskarutbildning och doktorandtjänster. Vi i Centerpartiet står självfallet bakom alla våra reservationer i utskottet, men för att spara kammarens tid yrkar jag bifall enbart till reservation 2, mom. 1.
Herr talman! Andreas Carlgren talar om Moderaternas syn på de små och medelstora högskolorna. Vi moderater föreslår inte mindre anslag, vilket Andreas Carlgren försökte framhäva i sitt inlägg. Vi vill ha en något annorlunda fördelning av resurserna. Vi tycker att forskningen skall bedrivas där den kan bedrivas på bästa sätt. Vi har ingenting emot att man bygger ut forskning vid de mindre och medelstora högskolorna, men det skall ske i den takt som de har möjlighet att svälja den forskningen. Regeringen har nämligen - Centern har varit med om detta - satsat mycket hårt på de mindre högskolorna, så pass mycket att de har haft svårigheter att svälja dessa resurser. Det finns någonting som Andreas Carlgren kanske också borde ha i minnet, nämligen det som kallas för en kritisk massa. Det tar tid att bygga upp det. Jag skulle vilja ge ett exempel. I Danmark har man utvärderat den ekonomiska utbildningen vid de ekonomiska fakulteterna och handelshögskolorna. Det är bara en enda institution i Danmark som har fått internationellt godkännande, och det är den vid Köpenhamns universitet. Det säger allt om den kritiska massan. Där hade man 20 forskare, och det finns inte förutsättningar vid många av de mindre och medelstora högskolorna, annat än i enstaka ämnen, att nå upp till sådana kritiska massor. Det tycker jag att Andreas Carlgren skall ha i sitt minne när han diskuterar dessa frågor. Visa litet ödmjukhet! Man kan inte från den ena dagen till andra bygga ut en högskola från praktiskt taget ingenting till att vara ett fullfjädrat universitet. Detta vill Andreas Carlgren och Centerpartiet ge intryck av i den debatt som förs.
Herr talman! Jag tycker att Rune Rydén försöker undvika den centrala frågan, nämligen att man i Europa med de exempel som jag nämnde, och det finns fler, en annan väg. Man inrättade institutioner för högre utbildning med fasta forskningsresurser, och man nådde stor framgång. Sverige valde inte den vägen. Vi inrättade visserligen högskolorna, men vi gav dem inte dessa möjligheter. Nu säger Rune Rydén att till skillnad från i stort sett alla andra länder som jag nämnde i mina exempel skulle Sverige inte ens efter 20 år kunna ta de steg som andra länder tog redan på 60-talet. Det tycker jag är konstigt. Jag kan förstå det mot Moderaternas konservativa bakgrund, men jag kan inte förstå det mot Moderaternas forsknings och utbildningsvänliga linje, som de i alla fall brukar försöka visa upp. Rune Rydén säger: Vi vill inte ha mindre anslag men en annan fördelning. Tala nu äntligen om vilka högskolor som skall få lägre anslag, och vilka högskolor skall få mindre forskning! Är det högskolan i Kristianstad? Är det högskolan i Dalarna? Är det högskolan i Borås? Vilka högskolor är det som skall få lägre anslag? Det är dags att Rune Rydén och Moderaterna ger det beskedet.
Herr talman! Andreas Carlgren tar upp ett intressant perspektiv, nämligen utbyggnaden av vissa institutioner bl.a. i Europa. Man har gjort på samma sätt i Förenta staterna. Jag är den förste att i denna församling beklaga att vi inte valde den vägen i Sverige. Vi valde tyvärr en annan väg, att breda ut utbildningen snabbt över praktiskt taget hela landet, och nu har vi en högskola i varje län. Om vi i stället hade fortsatt med den metoden att vi långsamt hade utvecklat filialer med fakulteter och därefter till hela universitet och sedan knoppat av dem ytterligare, så hade det varit en betydligt framgångsrikare väg för att sprida forskningen över hela landet. Det är beklagligt att Socialdemokraterna och Centern valde en annan väg. Om man hade valt den väg som Andreas Carlgren har lärt sig ute i Europa hade förutsättningarna varit betydligt bättre, och vi hade haft fler väl fungerande universitet i Sverige. Jag vill erinra om vad en rektor vid Lunds universitet sade redan i början av 60-talet. Han sade att när ett universitet hade nått storleken av 10 000 15 000 elever skulle man omedelbart börja bygga upp en filial för att sedan så småningom knoppa av ett nytt universitet till denna filial. Jag tycker att det hade varit en betydligt rimligare väg att gå. Då hade man haft kontroll över utvecklingen, och man hade vetat vilken kvalitet den nya institutionen hade haft, eftersom den hade haft en naturlig kontakt med sitt gamla moderuniversitet. Nu får vi i stället bygdehögskolor, om man skall vara väldigt hård, på vissa håll. Och där finns inte förutsättningar att bygga upp forskningsinstitutioner på det sätt som Andreas Carlgren vill. Det finns undantag, och de känner vi väl till. Jag vill nämna Karlskrona/Ronneby som ett alldeles utmärkt exempel i detta fall, där man har lyckats, och det är bara att gratulera. Det finns flera fall. Men jag tycker att det var bra att Andreas Carlgren tog upp denna diskussion, därför att utvecklingen hade kunnat gå åt ett annat håll.
Herr talman! Jag tror att om Rune Rydén läser sitt eget inlägg i efterhand kommer han att se hur motsägelsefullt det var. Å ena sidan skulle vi ha fler universitet i Sverige, men å andra sidan borde de absolut inte bildas. Och det går framför allt inte att göra det från de små högskolor som vi redan har. Det var svårt att hänga med i vändningarna. Däremot missar Rune Rydén fortfarande det centrala, nämligen att det var ett antal små högskolor som utvecklades till framgångsrika universitet runt om i Europa. Där satsade man just på decentralisering. Sverige valde den gången inte den vägen. Vi har kommit på efterkälken. Nu är Centerpartiet på väg att driva igenom en annan linje med stöd av Socialdemokraterna. Det tycker jag är bra, eftersom det kommer att leda till andra förutsättningar. Rune Rydén kallar dessa högskolor för bygdehögskolor. Det är väl ett uttalande som riskerar att bli klassiskt, inte därför att det är så träffande utan därför att det visar en aningslöshet om vad som faktiskt sker vid dessa högskolor. Alla som har besökt dem vet att det där sker en oerhört spännande och innovativ utveckling med stor betydelse både för forskningen och för den högre utbildningen på sikt. Jag lägger märke till att Rune Rydén, som nu inte har någon replik kvar i detta replikskifte, väljer att inte ge svar på frågan om vilka högskolor som i Moderaternas modell skall få anslagen nedskurna. Att anslagen skall skäras ned, det vet vi. Men Moderaterna vill inte svara på vilka högskolor som skall få sina anslag nedskurna, och det är väl också ett slags svar.

Herr talman! Vi har debatterat forskning ett antal gånger i höst, och det är svårt att ha ambitionen att inte upprepa vad jag har sagt tidigare och inte upprepa vad som har skrivits i Folkpartiets motion Ub5 med namnet Liberal forskningspolitik, men jag skall försöka. Folkpartiet liberalerna vill inte spara på forskningsråden. De betyder mycket för forskarutbildning och grundforskning. Vi är inte övertygade om att stiftelsernas ändamål medger att stiftelserna direkt kan finansiera och därmed täcka forskningsrådens bortfall av medel för forskarutbildning och grundforskning. Olika besked har getts i olika sammanhang. Kvar av höstens diskussioner om stiftelser finns en bitter smak i munnen på många håll. Jag tycker att frågan har skötts klumpigt och okänsligt och att man kunde ha gjort på annat sätt om en sådan önskan hade funnits. Vi accepterar inte förslaget att man skall ändra forskningsstiftelsernas förutsättningar. När forskningsstiftelserna inrättades ansåg Folkpartiet liberalerna att det är bra med många källor för forskare att söka anslag ur. Det ger utrymme för annat än main streaming. Det ger utrymme för det annorlunda, det oväntade och det som är på tvären mellan kunskapsområden och som på sikt kan vara en överlevnadsfråga för oss som välfärdsnation. Vi har samma uppfattning i dag. Herr talman! Folkpartiet liberalerna delar bedömningen att tiden är mogen för egna fasta ekonomiska resurser för de nya högskolornas forskning. Och jag tar med kraft avstånd från Rune Rydéns benämnande av dem som bygdehögskolor. Jag tycker att det är rent oförskämt. Men en sak kvarstår när det gäller fördelningen av dessa resurser. Jag har inte förstått fördelningsnyckerna eller principen för fördelning av medel mellan de olika högskolorna trots att departementet var i utskottet och förklarade. Det blir mycket nya statliga pengar till en del och nästan inga tillskott från staten till andra. Finns det, Bengt Silfverstrand, en kvalitetsbarometer som departementet inte vill skall bli offentlig? Kan jag få svar på det? Anslaget lovas dessutom växa från dagens 362 miljoner kronor till 420 miljoner kronor 1999. Men för säkerhets skull är löftet knutet till en brasklapp att det är beroende av att det fungerar med samordningen med forskningsstiftelserna, vilkas ändamål ju inte skall ändras. Folkpartiet utgår ifrån att en klok ledning för de nya högskolorna använder medlen till att i första hand ge de egna lärarna forskarutbildning. I dag har i snitt 25 % av högskolelärarna en sådan utbildning, vilket kan jämföras med 60 % vid universiteten. Den senare är inte heller någon imponerande siffra, men den visar ändå att det finns ett rejält behov av att prioritera forskarutbildning. Herr talman! Nu skall jag prata om någonting helt annat. Jag lyssnade i måndags på docent Agnes Wold som tillsammans med Christina Wennerås har satt Medicinska Forskningsrådets tillsättningar av forskarassistenter och fördelning av forskningsmedel under jämställdhetens lupp. De har med vetenskapliga metoder visat att vid bedömningen av kompetens vid tillsättandet av forskarassistenttjänster under 1995 Att vara man. Att ha personliga relationer med någon bland bedömarna. Ja - det är faktiskt chockerande! Dessutom har Wold och Wennerås visat på en metodik som bör kunna användas av samtliga forskningsråd för att kontrollera den egna förmågan till jämställda bedömningar. Detta borde vara en arbetsuppgift för forskningsråden själva, men också för ett genussekretariat, om det placeras vid FRN och får befogenhet att koordinera Forskningråden. Det kan knappast ett nystartat informationssekretariat i Göteborg göra. Wolds och Wennerås uppgifter kan inte förbigås, och jag hoppas att många lyssnar när de på löpande band avlivar myter om hur kvinnor är på det medicinska området. De bevisar att det inte råder någon brist på kompetenta kvinnor, att kvinnor inte är mindre konkurrenskraftiga än män och att de inte väljer speciellt mjuka ämnen i medicin - de finns inom frontområdena cellbiologi, immunologi och molekulär genetik. Vidare har kvinnor inte dåligt självförtroende utan söker tjänster på samma sätt som männen. Kvinnor skaffar heller inte speciellt många barn - i alla fall inte fler än männen skaffar. De skaffar definitivt inte en hel bunke barn efter sin forskarutbildning, som de avslutar vid samma ålder som män, dvs. 38 år. Som ni hör finns det mycket att göra för den som ser med jämställdhetens glasögon. Herr talman! Vi i Folkpartiet Liberalerna stöder helhjärtat regeringens förslag i propositionen i syfte att öka jämställdheten i högskolor och forskning och förbättra kunskapen om genus. Dock stöder vi kanske inte alla förslag i alla delar. Som jag tidigare sade anser Folkpartiet att ett genussekretariat hade gjort större nytta om det placerats mer centralt. Folkpartiet anser att de fem miljoner kronorna skulle ha kunnat förstärkt FRN:s resurser och gett det en möjlighet att vara en koordinator över alla forskningsråd. Det är inte meningen att forskningsråden skall slippa ansvar för kvinnor och genusforskning, eller att FRN skall kontrollera och diktera. Syftet med Folkpartiets förslag är att forskningsråden skall få stöd och vägledning av FRN, där kompetens finns, under tiden de själva bygger upp sin kompetens. Herr talman! Vi i Folkpartiet avslår förslagen om riktlinjer och mål för forskningen. Vi menar att nyttan betonas alltför mycket på bekostnad av den fria forskningen. Det nyttobegrepp som används kan stöta ut kvalitetsargument. Jag har sagt det förut, och jag upprepar att begreppet nytta inte kan definieras entydigt och alltså kan tjäna syften som inte överensstämmer med demokratiska värderingar. Forskningen skall för säkerhets skull vara fri, eftersom den kan missbrukas. Men låt mig också för tydlighetens skull säga: Självfallet har Folkpartiet ingenting emot att forskning är samhällsnyttig. Det är bra om resultat används praktiskt. Men det är också bra med fri forskning, och det är bra att vi inte alltid vet vart den leder oss. Herr talman! Folkpartiet önskar en utvärdering av ansvaret för forskningsinformation. Alla forskningsfinansiärer har ett sådant ansvar, men använder det litet olika. Folkpartiet har nu begärt en sådan utredning. Jag tycker att riksdagen borde vara litet misstänksam mot förslag om fler databaser. Den borde vara litet bränd av Metropolitdebatten på 80-talet, som en del kanske kommer i håg. Sverige har mer än nog av databaser, och det är inte läge att bygga upp fler - åtminstone inte förrän den planerade och av regeringen föreslagna Forskningsetiska utredningen har fått behandla frågan. Den bör alltså ingå i utredningens direktiv. Herr talman! Jag upprepar mitt motstånd till att regeringen har rätten att inrätta professurer. Jag vill att den återkallas av riksdagen. Det är ett tydligt inslag i målstyrningen att högskolorna själva har befogenheter att styra sin verksamhet via inrättande och tillsättande av de ledande tjänsterna. Dessutom var förutsättningen för detta att regeringen skulle använda sin rätt mycket restriktivt. Men nu inrättas sex professurer, vilket knappast kan sägas vara restriktivt, Bengt Silfverstrand! Eller har han någon annan förklaring till ordet restriktivt än vad jag har? Till sist, herr talman, kan jag heller inte förstå varför riksdagen vill göra bort Sverige som nation så till den milda grad i internationella sammanhang. Det görs ju nu genom att anslaget till internationellt samarbete nästan halveras. Samtidigt begär riksdagen att en utredning skall genomföras. Det är väl ändå i fel ordning! Självfallet står vi i Folkpartiet bakom alla våra reservationer till UbU3, men jag yrkar bifall till reservation 3 mom. 1, som gäller riktlinjerna, reservation 7

Herr talman! Jag instämmer med Margitta Edgren om att denna debatt kan kännas som en upprepning eftersom riksdagen alldeles nyligen diskuterade forskningsfrågorna och forskningsstiftelserna. När jag satt och funderade i går på det inlägg jag skulle göra i dag snurrade i mitt huvud begrepp som forskningsuppgifter, att utveckla kunskap, att generera kunskap, forskningens samhällsrelevans och samhällsnytta. Jag kom att tänka på att jag under den senaste tiden mött många människor som upplevt sig vara ganska desorienterade och vilsna i samhället i dag. Vi lever i en tid av stora politiska omställningar. Den politiska kartan har helt förändrats, den globala ekonomin är helt dominant och de ekonomiska problemen i Sverige har lett till att det har beslutats om motåtgärder som faktiskt håller på att utarma den svenska välfärdsmodellen. Den mycket höga arbetslösheten och det förändrade kulturella klimatet tror jag har framkallat stor oro och stress hos många människor. En del av det här kan också vara ideologiskt skapat och kanske hör ihop med det som hände under den förra mandatperioden, när vi alla på något sätt fick inmatat i oss hur fruktansvärt uselt det stod till med Sverige och därför tappade litet grand av framtidstron. Det slog mig att forskningen har en viktig uppgift i att bidra till att höja kunskaperna om följderna av den pågående strukturomvandlingen och vad den innebär för såväl enskilda människor som för det stora kollektivet i sin helhet. Vad betyder det att berövas självkänsla och värdighet? Vilka följder får segregationen för barns och vuxnas utvecklingsmöjligheter? Vad innebär det att så grundläggande värdesystem som den generella välfärden nu håller på att rubbas? Forskning kan aldrig vara riktad mot forskarvärlden. Den kan aldrig vara något som enbart rör forskarna för att öka deras självförståelse, utan måste så långt det är möjligt kunna vara samhället och människorna till nytta. Jag tycker att forskarna har ett stort ansvar för att hitta ut, för att hitta intressenter för sin forskning utanför den lilla kretsen av egna kolleger. Forskarna måste i betydligt större utsträckning delta i det offentliga samtalet, i debatten, och vara öppna för en dialog med samhället och verkligheten utanför universiteten. Forskningen och dess resultat är ju faktiskt en angelägenhet för hela folket. Det är medborgarna som ytterst är forskarnas uppdragsgivare och finansiärer. Det är faktiskt en demokratisk rättighet, tycker jag, att också få ta del av resultaten. Därför är det bra, anser jag, att vi nu lagstadgar om den tredje uppgiften för högskolan och att Högskoleverket får i uppdrag att genomföra projekt som syftar till att öka forskarnas engagemang i vad jag vill kalla den folkbildande uppgiften. Jag har en dröm, precis som alla andra förmodligen också har drömmar. Min dröm när det gäller utbildning är ett folkligt öppet universitet med modifierade distansutbildningskurser, ett universitet som just kan vara en brygga mellan forskning och fält, som är öppet för alla och som man alltså kan få något slags vidgat tillträde till. Det har en liten, hårt slimmad administration men med ett arbetssätt som är mer inspirerat av folkbildningsarbetets pedagogik och metodik än av det traditionella akademiska sättet att förhålla sig till undervisning. Det består av ett nätverk av lokala studiecentrum för möten, lärande och skapande. Till en sådan försöksverksamhet har vi velat anslå 5 miljoner kronor i syfte att få i gång den. Jag är medveten om att det i det stora hela inte är mycket pengar, men på så sätt kan vi i alla fall få i gång tankar och inspiration. Jag vet att det är väldigt många, både inom universitetsvärlden och bland folkbildningsorganisationerna, som skulle tycka att det här är oerhört intressant och som skulle lägga ned mycket tid, energi och kraft på att förverkliga ett sådant projekt. När det gäller forskningspolitiken i övrigt delar vi i många avseenden regeringens uppfattning. Men i en viktig fråga skiljer vi oss åt. Det gäller synen på grundforskningen och förhållandet mellan grundforskning och tillämpningsnära forskning. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: I Vänsterpartiet anser vi att grundforskningen i nuläget är underdimensionerad. Jag skulle egentligen vilja puffa för ett annat partis idé. Det är ju inte så vanligt att man gör det från talarstolen. Förra året reserverade Vänsterpartiet sig tillsammans med Miljöpartiet till förmån för ett förslag om inrättande av ett grundforskningsavdrag och om hur det eventuellt skulle kunna vara konstruerat. Det tycker jag fortfarande är en idé som är väl värd att prövas och som man borde ta vara på. I propositionen betonas starkt högskolornas samarbete med näringslivet. Det är säkert utvecklande för båda parter, det tycker jag också. Men det är viktigt - det har vi markerat - att intresset inte fokuseras enbart på den tillämpningsnära forskningen, i så hög grad att grundforskningen utarmas. Företagen är ju mest intresserade av naturvetenskap och teknik, vilket är naturligt. Men den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen får därför inte försummas. Det är faktiskt inte så enkelt att urskilja vad som är nyttig forskning för företagen. Jag tror att universiteten har en stor uppgift att försöka visa på kopplingar mellan olika ämnen och även mellan de olika roller som universiteten har. Omsorg om grundforskningen är ett av de skäl som vi har åberopat när vi motsätter oss nedskärningarna av fakultetsanslagen och forskningsråden för budgetåret 1997. Jag tänker inte ytterligare kommentera det. Jag tänker inte heller gå in på uppgörelsen med regeringen då det gäller forskningsstiftelserna. Det tycker jag att vi har debatterat så många gånger här i kammaren. Däremot vill jag uttrycka min tillfredsställelse över den snabba handläggningen då det gäller nomineringen till forskningsstiftelsernas styrelse. Jag har uppfattat att utbildningsministern och departementet redan har kommit i gång med det. Det är också bra att forskningsråden och myndigheter som NUTEK, Naturvårdsverket och Skolverket erbjuds att bli representerade i styrelserna så att forskarsamhället får inflytande över pengarna, vilket kan kompensera nedskärningarna i statsbudgeten. Det är även bra att kontinuiteten i beslutsprocessen när det gäller forskningsstiftelserna nu tycks vara säkrad och att det är bekräftat att hela styrelserna inte kommer att bytas ut, vilket bl.a. Andreas Carlgren var mycket oroad över. Inte ens ordförandena byts ut. Jag hoppas nu att det här beskedet från utbildningsministern har lugnat forskarvärldens oro inför framtiden och att förtroendet mellan utbildningsministern och forskarna kan återupprättas. Så några ord om målen för forskningspolitiken. En entydig och samordnad forskningspolitik kräver ett antal övergripande ställningstaganden. Vi tycker att målen och riktlinjerna som regeringen föreslagit i stort sett överensstämmer med Vänsterpartiets värderingar, men vi vill göra en komplettering. Det gäller möjligheten för olika grupper att delta i själva forskningsprocessen. Eftersom den ekonomiska och etniska bakgrunden är av stor betydelse vid valet av högre utbildning påverkas också forskarsamhällets sammansättning. Det här gäller också andra grupper som t.ex. funktionshindrade. Jag tror att förförståelsen, den egna erfarenheten av att vara funktionshindrad, gör det lättare att ställa de rätta frågorna som forskare. Det är viktigt att också de funktionshindrades perspektiv kommer fram och blir synligt inom forskningen. Det är en fråga om både demokrati och kvalitet. Då det gäller forskningens kvalitet och relevans vill jag betona att det är forskarna själva som skall avgöra vad som är vetenskapliga rön och vad som är god och dålig kvalitet. Men forskarna måste öppet redovisa sina utgångspunkter, värderingar, metoder och resultat så att de kan granskas av andra forskare som kan bedöma kvaliteten. Det är också avgörande att forskning som är kritisk mot etablerade metoder och tankemönster ges tillräckligt utrymme. Vi tycker också att ett utländskt perspektiv i högre grad bör användas för att säkra kvaliteten. Nu är min tid snart ute, och jag får återkomma. Jag har chansen att göra det. Jag är anmäld på talarlistan inte bara en gång till utan många gånger till. Jag skall passa på att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation i UbU3, reservation nr 4 mom. 1. Jag vill också yrka bifall till reservation nr 8 mom. 9 som är en gemensam reservation från Vänsterpartiet och

Herr talman! Forskningspolitiken i ett litet land som Sverige måste utformas med stor omsorg och hänsyn till de begränsningar vi har i ekonomin och i tillgången på kvalificerade forskare. Regering och riksdag måste inom ramen för de tillgängliga resurserna - och de är alltså relativt små - garantera såväl grundforskningens frihet som den tillämpade forskningens inriktning mot något som gagnar ett långsiktigt hållbart samhälle. Rune Rydén tog i sitt anförande upp den här frågan. Han gjorde en jämförelse mellan svensk forskning och internationell forskning och konstaterade att vi procentuellt sätt ligger i nivå med t.ex. Japan eller Tyskland. Det är naturligtvis intressant att vi ligger så väl till. Men skillnaderna är naturligtvis enorma om man tittar på de summor som satsas på forskning. Det är av betydelse för planeringen av forskning i Sverige. Vi får ha en litet annorlunda metodik. Andreas Carlgren tog upp frågan om fördelning av medel till små och medelstora högskolor. Det gäller både forskningsmedel och grundutbildningsplatser. Det är riktigt som Andreas Carlgren noterar, att vi i Miljöpartiet har ställt oss tveksamma till det förslag som regeringen lägger fram. Anledningen till det är naturligtvis inte att vi tycker att man inte skall ha en regional fördelning. Om vi har i storleksordningen 22 högskolor i Sverige, innebär det att våra resurser kommer att utsättas för en ganska hård spridning. Då är det naturligtvis oerhört viktigt att vi vet enligt vilka principer medlen fördelas. På den punkten hade Miljöpartiet invändningar. Vi tycker att regeringen har presenterat ett väldigt dåligt underlag för hur man fördelade forskningsmedlen på högskolorna. Vi är inte ensamma om den åsikten. Högskolorna uppvisade samma reaktion. Man undrade: Varför fick vi så litet och de så mycket? Vi tror att man skulle nå ett bättre resultat om man stannade upp och noga tänkte efter vad det lönar sig att satsa på. Vi har skisserat några principer som man kan använda. T.ex.: Där det finns bra forskning som man vet har regional anknytning till exempelvis regionens näringsliv och som man vet också har en internationell framtid - där bör man satsa ordentligt. Men där högskolorna inte har kommit så långt skall man kanske ta det litet lugnare, kanske samordna flera högskolor och ett universitet till en kraftfull enhet. Sedan låter man forskningen inom de små och medelstora högskolorna inom denna enhet växa i lugn takt. Vi kommer säkert tillbaka till detta igen. I Sverige har vi samlat den tillämpade forskningen och grundforskningen i samma enheter. De finns vid universitet och högskolor och inte vid separata forskningsinstitut. Det är säkert ett bra sätt att handskas med relativt små resurser. Det är effektivt. Det är också viktigt att forskningsorganisationen är flexibel, men där har vi svårigheter med de stora universiteten. Vi brister i flexibilitet och har inte riktigt bra möjligheter att anpassa vår forskningsorganisation efter förändringar i omvärlden. Framstegen inom forskningen sker snabbt, och man bör alltså kunna ha ett relativt öppet system så att man snabbt kan lämna det som är gammalt och inte så bra längre och i stället satsa på det som ser ut att ha en bra framtid. Forskarutbildningen måste hålla en god standard så att vi kan få en tillväxt av forskare. Här brister vi också. Låt mig kort ta upp dessa två problem. För att öka flexibiliteten och stimulera forskarutbildningen decentraliserade den förra regeringen universitetsväsendet. Universiteten blev mer självständiga. Det var en god tanke, men reformen genomfördes för snabbt och utan ordentlig planering. Universiteten gick ut i sin nya frihet med den gamla organisationen kvar, med rektorsämbete, fakulteter och låsta tjänster. I stort sett är alla tjänster vid universiteten fortfarande livstidstjänster. Den nuvarande regeringens forskningsproposition har inte tillräckligt uppmärksammat detta problem. Det saknas förslag om hur man skall komma ur den låsta situationen. Naturligtvis finns det många institutioner på våra universitet och högskolor som har en tätposition i den internationella forskningen. Vi har bra forskning här i landet. Men det finns också institutioner som har stelnat och tappat i kvalitet. Att föra över medel från sådana institutioner till dem som håller hög kvalitet innebär ett mycket stort problem med nuvarande fakultetsorganisation. Det skulle behövas dynamiska organisationer med naturliga korrigeringsinstrument inbyggda. Ett steg i rätt riktning vore att ersätta nuvarande tjänstesystem med ett system där vi har många fler olika typer av tjänster och där tjänsterna har visstidsförordnande. Man bör också utnyttja möjligheten att låta oberoende utländsk expertis göra utvärderingar av institutioner och regelmässigt ha internationella experter som sakkunniggranskare av forskninganslag. Detta är exempel för förslag som Miljöpartiet har avgett i ärendet. Vi föreslår också att Högskoleverket får i uppdrag att tillsammans med universitet och högskolor arbeta fram nya organisationsformer för högskolorna. Det är naturligtvis ingenting som regeringen kan åta sig att göra. Forskarutbildningen sker huvudsakligen inom grundforskningens domäner. Det är grundforskare som svarar för utbildning av de nya forskarna. En väl utvecklad grundforskning utgör också basen för en tillämpad forskning av hög kvalitet. Utan grundforskning är den tillämpade forskningen tillspillogiven. Det är därför viktigt att det råder balans mellan grundforskning och forskarutbildning å ena sidan och tillämpad forskning å andra sidan. Sedan gammalt har den tillämpade forskningen i Sverige varit förhållandevis stor. Genom tillkomsten av löntagarfondsstiftelserna och medlemskapet i EU har denna obalans blivit ännu större. Vi använder totalt ungefär 50 miljarder till forskning, och av dessa går kanske 45 miljarder till tillämpad forskning, hälften inom näringslivet. I det läget har regeringen föreslagit nedskärningar inom just grundforskningen. De är inte stora, men det hade naturligtvis behövts kraftiga tillskott. Nedskärningarna drabbar ganska hårt, därför att det rör sig om ett redan ansträngt område. Carl Tham brukar hävda att det är nödvändigt att också forskningen tar sin del av bördan när ekonomin kräver nedskärningar på alla områden, och det kan ju låta riktigt. Miljöpartiet har ett annat förslag för att lösa detta. Vi vill att balansen skall återställas mellan grundforskning och forskarutbildning å ena sidan och den tillämpade forskningen å andra sidan. Vi förslår inrättandet av ett grundforskningsavdrag. Detta förslag har vi ställt tre gånger tidigare i riksdagen. Avdraget görs vid källan på alla medel för tillämpad forskning och som sedan direkt överförs som förstärkning av grundforskning och forskarutbildning. Totalt används ca 20-25 miljarder kronor årligen till forskning, om man bortser från näringslivets forskningssatsningar. Låt oss som ett exempel tänka oss ett grundforskningavdrag om 5 %. Det skulle ge ca 1 miljard kronor. Om den fördelades så att hälften gick till forskningsråden och hälften till fakultetsanslag, skulle det innebära 30 % ökning av de medel som forskningsråden har att dela ut i forskningsanslag. Det skulle också betyda mer än 10 % förstärkning av fakultetsanslagen till forskning och forskarutbildning. Om förstärkningen till fakulteterna skulle användas enbart till doktorandjänster skulle det innbära att man kan inrätta 2 500 nya doktorandtjänster. Hela behovet av nya doktorandtjänster uppfylls alltså genom den här åtgärden. Grundforskningsavdraget skulle alltså lösa problemet för grundforskningen och forskarutbildningen utan att statsbudgeten belastades med en enda krona. Priset är en rimlig rationalisering av tillämpad forskning om 5 %. Den tillämpade forskningen får med råge igen det hela, eftersom man inom en snar framtid får tillgång till kompetenta forskare. En annan viktig fråga som jag skulle vilja ta upp är hur regering och riksdag styr den tillämpade forskningen mot för samhället viktiga områden. Det gäller ju hela tiden att ta initiativ och se till att den tillämpade forskningen får en inriktning som gagnar samhället. I årets budget har miljöforskningen tyvärr inte fått de satsningar som man kunde tro när man läser den avgivna regeringsdeklarationen. I nedskärningstider finns det dessutom en dynamik i hela det statliga verksamhetsområdet. När man talar om forskningspolitik är det viktigt att man också tittar på de andra sektorerna och på vad nedskärningarna där får för effekter. Låt oss som exempel titta på nedskärningarna inom försvaret. Försvaret har en omfattande forskning, bl.a. inom FOA, Försvarets forskningsanstalt. Där har man olika avdelningar som är framstående inom områden som rör sensorteknik, riskanalys, man-maskinsystem, energisystem osv. I Miljöpartiet har vi föreslagit att man skall ta till vara den här komptensen. När nedskärningar sker inom försvaret löper också FOA risk för nedskärningar. En avdelning har redan stängts, och andra löper risken att så småningom minskas eller stängas. I stället skall verksamheten ställas om till civil verksamhet. Vi har bl.a. föreslagit ett projekt som jag kan nämna. Det gäller inrättande av ett centrum för miljöteknik. Det skulle ske i samarbete mellan universitet, lantbruksuniversitet, Statens naturvårdsverk och FOA å ena sidan och näringslivet å den andra. Det skulle ha en inriktning mot att ta fram miljöteknik och att utveckla produkter som är miljöanpassade. Det skulle gagna svenskt miljöarbete och svensk industri som skulle få en förstärkning genom att miljöanpassade produkter innebär en ökad konkurrenskraft på den framtida världsmarknaden. Till slut vill jag säga några ord om den nya tidens krav på forskarutbildningar. Det duger inte längre att bara utbilda specialister. De problem som människan står inför i dag har en annan dignitet än för bara några decennier sedan. En globalisering av problematiken har skett på ett sätt som vi inte anade för 20 år sedan. Det krävs förståelse för hur de stora ekologiska systemen fungerar och vi måste ha en global solidaritet. Därför måste det i varje forskarutbildning ingå moment av kunskap om ekologiska system, internationella perspektiv och gränserna för den mänskliga kunskapen. Kunskapsteori är inte längre en lyx utan en nödvändighet för att människor som arbetar med t.ex. tekniska tillämpningar i stor skala skall förstå begränsningarna i människans kunnande och handlande. Förstår vi att det som vi vet i dag inte är morgondagens sanning är vi i ett bättre läge. Vi måste också förstå att de vetenskapliga teorier som vi har i dag, och vars prediktion vi litar på, i morgon kommer att bedömas som felaktiga eller ofullständiga. Utan den kunskapen kommer inte våra forskare att kunna delta i utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöpartiet har föreslagit en förändring av forskarutbildningen så att ämnen som biologi och filosofi när det gäller kunskapsteori skall finnas med i alla sådana utbildningar. Herr talman! Jag slutar här och yrkar bifall till reservation 5 mom. 15, 19, 23 och 29.

Herr talman! Det är glädjande att utbildningsminister Carl Tham är i riksdagen och har följt debatten ända sedan dess begynnelse. Det är en artighet som vi i oppositionen i utbildningsutskottet uppskattar. Om jag är rätt underrättad var Carl Tham med i går och firade nobelpristagarna vid den stora nobelmiddagen. Några av samtidens mest framstående forskare belönades för sin banbrytande grundforskning. I helgen fick dessa pristagare kommentera den svenska regeringens forskningspolitik, och kritiken var hård. Det som upprörde pristagarna mest var att medel överfördes från grundforskningen till den mer riktade forskningen. Kemipristagaren Harry Kroto från brittiska University of Sussex sade: "Hade den politiken varit rådande hade vi inte upptäckt vare sig lasern eller vår egen arvsmassa." Han tog upp Storbritannien som exempel. Där har regeringen i flera år skurit ned grundforskningen. Han sade: "Resultatet är att vetenskapen som vi känner den idag hotas av utplåning." Kemipristagaren Richard Smalley från Rice University i Houston, USA, hävdade att grundforskningen i längden är lönsam för samhället. Det visar alla studier. Ändå är det en trend i västvärlden att spara på grundforskningen. University i USA gav följande varnande ord: "De asiatiska länderna satsar nu enorma summor på grundforskning. Troligen sitter det koreaner och kineser på nobelpristagarstolarna om 20 år, medan amerikaner och européer tvingas börja om från början." Som jag nämnde i forskningsdebatten den 22 november varnar vetenskapligt sakkunniga för att Sverige genom Carl Thams nedskärningar på grundforskningen riskerar att mista den vetenskapliga kompetensen att ens kunna utse nobelpristagare. Tillsammans med Folkpartiet och Moderaterna har vi i reservation 10 påtalat att regeringen har hanterat frågan om Sveriges deltagande i storskaligt internationellt forskningssamarbete mycket illa. Att samtidigt med förslag till riksdagen om neddragningar av dessa forskningsanslag avisera en utredning om Sveriges fortsatta deltagande i detta internationella forskningssamarbete är obegripligt både för svenska forskare och för våra internationella forskningspartner. Vi menar att regeringen måste ge besked såväl till de berörda forskarna som till de internationella forskningsorganisationerna att Sverige inte drar sig ur forskningssamarbetet. I de allmänna riktlinjer som regeringen vill skall gälla för forskningspolitiken anges bl.a. att forskningens inriktning skall svara mot behoven i samhället, att forskningen skall komma till nytta och att högskolans samverkan med det omgivande samhället skall öka. Dessa riktlinjer - tillsammans med nedskärningen på grundforskningen, t.ex. med en femtedel på den biomedicinska forskningen - är en form att politisk styrning och forskningssocialism som allvarligt riskerar att beröva Sverige möjligheterna att följa västvärldens forskningsframsteg och än mindre vara ledande inom forskningen. Regeringen har inte förstått att det är just genom att grundforskningen får resurser och slipper politiska pekpinnar som den blir till nytta om den är fri och förutsättningslös. Det gamla sovjetsamhället illustrerar ju på ett avskräckande sätt vad som händer om man försöker kommendera fram samhällsnyttig kunskap. Inga femårsplaner i världen eller påbud från högsta sovjet kan ersätta den fria grundforskningen. Högskolans samverkan med det omgivande samhället skall förvisso öka, men hur kan det komma sig att vikten av samverkan högskolorna emellan inte berörs med ett enda ord? Regeringens ambition att med några få ord fånga forskningens mål och inriktning är enligt min mening dömd att misslyckas. Rent principiellt menar vi att det inte är fel att ha riktlinjer för mål och inriktning. Därför har vi valt att inte markera vårt avståndstagande i en reservation, men vi vill här i debatten understryka att vi är skeptiska till regeringens förmåga att förstå forskningens villkor. Vidare vill vi markera vårt avståndstagande från det överdrivna nyttotänkandet i grundforskningen. Forskningen skall självfallet bli till nytta, men det blir den just genom att vara fri. Vidare tycker vi naturligtvis, tillsammans med alla andra i riksdagen och i forskarsamhället, att den tekniska forskningen är dyrbar och självklar. Men vi vill också mer än regeringen betona vikten av forskning inom humaniora. I sin proposition säger regeringen att anslagen till humaniora, inklusive kultur och medieområdet, under den senaste tioårsperioden har ökat med 68 %. Det måste dock ses mot bakgrund av att humaniora har och har haft en mycket blygsam tilldelning med ett utgångsläge på mindre än 500 miljoner kronor 1986/87. Sedan 1994 har anslagen till humaniora sjunkit. Regeringen betonar att antalet forskarutbildade under 65 år i Sverige har ökat från ca 10 000 år 1970 till nära 25 000 år 1990. Denna ökning har dock inte kommit humaniora till del. Regeringen räknar inte ens i kalkylen för antalet forskarutbildade i befolkningen från 1990 fram till år 2010 med någon som helst tillväxt av antalet forskarutbildade i humaniora. Regeringen vill frysa nivån till 3 000-4 000 Vi kristdemokrater anser att humaniora bör prioriteras eftersom detta område ger oss viktiga ickemateriella värden som självförståelse, historiskt perspektiv och psykologisk, teologisk och filosofisk reflexion. I ett allt mer teknologiskt samhälle behöver vi fler, inte färre, vetenskapligt skolade humanister. Det nya modeordet för året är genusforskning. Vi kristdemokrater vill framhålla ett verklighetsnära och praktiskt sätt att befrämja jämställdhet mellan könen före luftiga tankebyggnader. Mannen är t.ex. ofta norm i medicinsk forskning. Vi vill betona vikten av en medicinsk forskning som utgår från kvinnornas fysiologi och därigenom direkt och på ett nära sätt kan lösa kvinnors hälsoproblem. Det är av största vikt att forskningens landvinningar kommer en bredare allmänhet till godo. Det kan nås på många sätt. Under min tid i forskningsrådsnämnden fick jag god inblick i Källaseriens utgivning. I samma anda vill vi kristdemokrater att det skall införas en ordning med obligatoriska populärvetenskapliga sammanfattningar till doktorsavhandlingar, som t.ex. skall finnas tillgängliga i databaser och i särtryck i bibliotek och bokhandlare. Detta kan inte enskilda högskolor och universitet själva besluta om så att det får ett landsomfattande genomslag, men regering och riksdag kan. Det menar vi också skall göras. Som vi tidigare nämnt i motion och tidigare anföranden välkomnar vi regeringens förslag om en parlamentarisk utredning som skall belysa forskningsetiska problem. Det är en direkt uppfyllelse av vad vi motionerade om 1993. Vi menar att det är viktigt att de etiska överväganden som regeringen skall göra är förankrade i den kristna etiken och västerländska humanismen, på så sätt som riksdagen redan beslutade 1994 när det gällde riktlinjerna för skolans läroplan. Med tanke på det stora engagemang för samhällsinsatser som finns inom ideell verksamhet och de förväntningar som finns på att denna verksamhet skall kunna bidra till lösningar på växande sociala, ekonomiska och demokratiska problem anser vi kristdemokrater att forskningen inom detta område bör prioriteras. Likaså borde riksdagen ha uttalat sig för statens ansvar för den grundläggande idrottsforskningen. När det gäller forskningsstiftelserna har vi kristdemokrater med kraft deklarerat att vi tar avstånd från Vi har yrkat avslag på förslaget att regeringen skulle kunna avsätta styrelseledamöterna och ersätta med egna. Den inställningen hyser vi ännu ivrigt, men vi tvingas konstatera att Socialdemokraterna fått stöd av Vänsterpartiet och genomför sitt förslag. I detta läge vill vi rädda så mycket som möjligt från Carl Thams forskningssocialism och yrkar därför på att den ändring av stiftelselagen som gav regeringen befogenhet att ändra stiftelseförordnandena skall nyttjas så, att inte regeringen utser styrelseledamöterna utan att en ordning utarbetas så att styrelserna förnyas genom en elektorsförsamling av forskare. Även den politiska klåfingrigheten att regeringen skall utse professorer ställer vi oss tveksamma till. Detta bör vara universiteten och högskolorna förbehållet. I mitt anförande om forskningspolitik vill jag något beröra det som faller under detta område i utbildningsutskottets betänkande UbU1 som skall debatteras senare i dag och som min kollega Inger Davidson kommer att kommentera. Vi kristdemokrater välkomnar fasta forskningsresurser för de mindre och medelstora högskolorna. Men när det handlar om principer för fördelningen av forskningsresurser mellan mindre och medelstora högskolor är det mycket oklart på vilka grunder regeringen fördelat forskningsresurserna. Vissa högskolor får stora belopp, andra får inget eller litet tillskott. Särskilt anmärkningsvärt är just att Högskolan Dalarna inte fått någon förstärkning av resurserna fram till 1999. Det beslutsunderlag som regeringen presenterade är för svagt, närmast obefintligt. Regeringen bör återkomma med bättre underlag. Ett annat problem som vi tar upp i UbU1 är lärarbristen vid universitet och högskolor som regeringen inte verkar ta på allvar. Åren 1986 till 1995 växte antalet helårsstudenter med 72 %. Under denna tid växte antalet lärare med enbart 26 %. Alltför många av lärarna är dessutom inte disputerade. Både ett ökat antal lärare och deras pedagogiska och vetenskapliga meritering bör prioriteras. Herr talman! Jag yrkar bifall till Kristdemokraternas reservationer 6 och 10 i UbU3.

Herr talman! "Femtio år av forskarglädje" är rubriken på den skrift som Naturvetenskapliga forskningsrådet nyligen givit ut för att högtidlighålla att det gått 50 år sedan rådet inrättades 1946. Rubriken syftar naturligtvis i första hand på de enskilda forskarnas arbete och arbetstillfredsställelse. Men jag tycker att den också borde kunna ses i ett mera övergripande perspektiv. Svensk forskning befinner sig i den absoluta frontlinjen.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 Sverige har aldrig haft så många forskare som nu, inte heller så många forskarstuderande under utbildning för framtida verksamhet inom forskning. I den av Moderaterna ledda jämmerdalsdebatten om svensk forskning har det påståtts att Sverige skulle ha drabbats av forskarflykt. Också detta påstående vilar på lösan sand. Det finns förvisso ingen heltäckande statistik över forskarnas internationella rörelsemönster. Att sådan statistik saknas ligger närmast i sakens natur. Att röra sig internationellt är så vanligt och naturligt för forskarna att det inte finns någon egentlig anledning att särredovisa detta. Men det finns ändå vissa uppgifter som kan belysa situationen. Dessa uppgifter visar att tendensen faktiskt är att Sverige tar emot fler forskare än som lämnar landet. Högskoleverkets statistik över internationellt utbyte bland doktorander visar att det läsåret 1994 95 visar också att betydligt fler personer med forskarutbildning flyttar till Sverige än som flyttar härifrån. Under treårsperioden kommer svensk forskning att tillföras väsentliga resurser. Det är en kraftig ökning av forskningsanslagen för 1997. Det har det också varit för 1996. Kraftfulla insatser görs bl.a. på informationstekniken. Det gäller bl.a. SUNET, det svenska universitets och högskoleväsendets gemensamma datanät, och biblioteksdatabassystemet LIBRIS. För ett mycket viktigt tillskott svarar forskningsstiftelserna med sina 25 miljarder i kapital. Reservanternas och andra klagandes tal om dränering av grundforskningen och att stiftelsernas resurser inte kan användas för grundforskningsändamål bygger i bästa fall på en missuppfattning och i värsta fall på ren illvilja. Sålunda framgår t.ex. av stadgarna för den största stiftelsen "kan avse såväl ren grundforskning som tillämpad forskning, samt inte minst områdena däremellan". Skiljelinjen mellan grundforskning och tillämpad forskning är ibland diffus. Det visar bl.a. det uppmärksammade inlägget från 599 biomedicinska forskare. Som praktexempel på svensk grundforskning nämner de framtagandet av magmedicinen Losec. I själva verket är detta läkemedel och många andra ett typiskt exempel på målinriktad industriforskning. Torsdagen den 28 november fattade riksdagen beslut om att demokratisera forskningsstiftelserna. De demokratiskt valda organ som förser forskarsamhället, inklusive stiftelserna, med ekonomiska resurser får nu också inflytande över resursernas användning. Härigenom möjliggörs en samordning av de totala forskningsresurserna till gagn för såväl forskarsamhället som samhället i stort. Regeringen har också handlat snabbt när det gäller de nya styrelsernas sammansättning. Samtliga ordföranden har redan utsetts. Det här innebär att man kommer i gång med verksamheten och möjligheterna till samordning mycket snabbt. Det glapp som många har talat om behöver inte bli särskilt stort, om ens något. Forskningspropositionen ger med hjälp av material från OECD ett internationellt perspektiv på svensk forskning som är intressant. De samlade utgifterna för forskning och utvecklingsarbete inom OECD-området har minskat under första halvan av 90-talet, från i genomsnitt 2,4 % av bruttonationalprodukten till 2,2 %. I de flesta länder beror detta på minskade offentliga anslag, medan näringslivet bättre har kunnat bibehålla eller i vissa fall öka sina insatser. Det finns en rätt stor uppslutning kring den svenska modellen i forskningspolitiken. Den går ut på att övergripande forskningspolitiska beslut skall fattas av statsmakterna, medan organ med sakkunskap inom berörda områden beslutar om närmare medelsfördelning och verksamhet. Forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna får egna forskningsresurser. Här har den socialdemokratiska regeringen tagit kraftfulla initiativ, och det är positivt att Centerpartiet sluter upp kring den linjen. Moderaterna motsätter sig denna satsning och hävdar att ett litet land som Sverige inte kan splittra sina forskningsresurser. Förvånansvärt nog är Miljöpartiet också med på den vagnen. Kreativa forskningsmiljöer kan enligt Moderaterna bara skapas vid de stora universiteten. Detta är en kunskapssyn som tillhör det förflutna. I själva verket har universitetens kunskapsmonopol redan brutits. Det sker bl.a. genom utvecklingen av informationstekniken. Kreativitet tycks för denna nattståndna kunskapssyns proselyter vara detsamma som kvantitet. De hänvisar till att forskningen måste bedrivas i miljöer som har "kritisk massa". Med kritisk massa menas att forskningsmiljöerna måste vara "stora" - definitionsmässigt tydligen så stora att de inte kan uppnås vid de mindre och medelstora högskolorna. Här tror jag att moderater m.fl. akademiska belackare fallit offer för en optisk villa. Jag är själv ledamot i styrelsen för Lunds universitet - störst i Sverige och kanske i Norden. Här finns naturligtvis några - men inte särskilt många - institutioner med stora laboratorier och mycket personal. Men de flesta institutionerna är relativt små. Många har bara något eller några tiotal anställda. Än mindre är naturligtvis de egentliga forskningsmiljöerna, dvs. Det är med andra ord direkt felaktigt att dra slutsatsen, att bara därför att universitetet som sådant är stort mätt i ekonomisk omslutning och personal skulle forskningsmiljöerna därmed också vara stora. Så är inte fallet. Och detta förhållande har definitivt inte hindrat forskarna vid Lunds universitet att stå sig mycket väl i det internationella forskarsamhället. Vid de mindre och medelstora högskolorna kan byggas upp många forskningsmiljöer, som har haft och kommer att visa sig ha "kritisk massa" i den avgörande bemärkelsen att där kommer att bedrivas kvalitativt högtstående forskning. Eller vill Moderaterna och andra påstå att det inte bedrivs bra forskning i t.ex. Växjö, vid Mitthögskolan eller i Halmstad och Karlskrona/Ronneby? Talet om bygdehögskolor, Rune Rydén, kommer att innebära att Moderaterna för alltid har ett kainsmärke i pannan för sitt nedsättande omdöme om högskolor som betyder mycket för den totala utvecklingen på forskningsområdet och för den regionala utvecklingen. Det var nog ett bottenrekord i de utbildnings och forskningspolitiska debatterna, i alla fall på mycket lång tid. Självfallet kommer de mindre högskolorna inte att uppnå den bredd som Lund och Uppsala har. De kommer inte att ha lika många institutioner och lika många forskargrupper. De kommer naturligtvis att koncentrera sig på de områden där de har personella eller andra förutsättningar att bedriva en bra verksamhet. Jag vill gärna också uppmärksamma en annan punkt bland de allmänna riktlinjerna, och det gäller forskningsetiken, som kommer att ges ökad uppmärksamhet. Forskningsetik är och måste vara ett vittomfattande begrepp. Det går långt utöver frågorna om anständig behandling av dem som deltar i experiment av olika slag. Det innefattar så skenbart självklara men ytterst väsentliga saker som vanlig, enkel hederlighet; att inte fuska med resultaten, att undvika vänskapskorruption - en företeelse som tyvärr inte är helt ovanlig inom den vetenskapliga världen - , att inte konstruera problem som inte finns eller att inte utlova lösningar som inte går att uppnå. Det gäller uppriktighet i fråga om vem som gjort vad och vem som skall ha äran för en forskningsinsats, eller för den delen också kritiken för den. Och det gäller mycket mer. Ytterst gäller det förtroendet för forskarna och forskningen. Även om det inte finns anledning att generalisera, är det som inträffat inom Medicinska forskningsrådet och inom den medicinska fakulteten i Lund, det s.k. Öhmanfallet, allvarligt nog. Här utdelades under en lång följd av år forskningsmedel till icke-existerande projekt, och det var först då det gavs offentlighet åt missbruket - det finns allmänföreträdare, representanter som företräder skattebetalarna och dem som förser forskarsamhället med resurser - som forskarsamhället självt tog itu med problemen. Forskningens frihet och oberoende är begrepp som Moderaterna gärna vill sätta i motsatsställning till vad man kallar socialdemokratiskt planeringstänkande. Att frihet i tal eller skrift inte gäller oinskränkt inom den vetenskapliga världen visar de nyligen timade händelserna inom Vetenskapsakademien. Det är allvarligt när en vetenskaplig institution, som skall vara oberoende och självständig, mera värnar om ett storföretags kommersiella intressen än om yttrandefriheten. Till utskottets betänkande har fogats 11 reservationer. Jag skall bara mycket kort kommentera de reservationer där målen för forskningen och allmänna riktlinjer för forskningspolitiken tas upp. Det finns, som sagt var, en stor enighet om de grundläggande målen för svensk forskningspolitik. Det är bara Moderaterna som riktigt markerat visar revir på det här området. "Traditionellt socialdemokratiskt planeringstänkande", säger man bl.a. Hur rimmar detta tal med vår målmedvetna satsning på mindre och medelstora högskolor? Denna decentralisering tycker Moderaterna också illa om.

Råden" - dvs, forskningsråden - "bygger i stället på principen om fri konkurrens mellan forskningsgrupper där faktiska framgångar successivt leder till ökade resurser." Moderaternas motion är full av sådana omdömen som monolitiskt, genompolitiserat och drakoniska nedskärningar. Nu har vi också till dessa överdrifter fått talet om bygdehögskolor. Moderaterna är inte trovärdiga när det gäller forskningspolitiken. Det är därför de måste ta till i överkant för att bli hörda i debatten. Herr talman! Till alla dem som har menat att domedagen närmar sig vill jag säga att historien definitivt inte tar slut här. Det kommer många nya år av forskarglädje. Det är också innebörden i de beslut om den forskningspolitiska propositionen och den framtida forskningspolitiken som vi skall ta i dag. Jag ber avslutningsvis att få yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Svensk forskning befinner sig i frontlinjen, säger Bengt Silfverstrand. Jag har också i mitt anförande sagt att den gör det. Men det som nu sker är att man gör rejäla nedskärningar på vissa begränsade områden; jag nämnde NUTEK, Naturvårdsverket, osv. och de internationella programmen. Bengt Silfverstrand har inte med ett enda ord försökt bemöta detta eller ange hur man skall lösa problemen med detta på ett tillfredsställande sätt. Bengt Silfverstrand berörde också forskarflykten och sade att det var svårt att ha en klar uppfattning. Jag delar uppfattningen att det är svårt att veta exakt, men vad vi kan säga är att flera forskare flyr Sverige och att det är utomordentligt svårt att rekrytera forskare hit på grund av skatterna och lönerna. Inte heller när det gäller stiftelserna berörde Bengt Silfverstrand med ett enda ord hur den tidsfördröjning som flera av oss som har talat här i dag har tagit upp skall klaras på ett rimligt sätt. Det Bengt Silfverstrand sade om den medicinska forskningen skulle jag också vilja höra honom säga till de forskare som nu har varslats på flera olika medicinska fakulteter. En annan sak, Bengt Silfverstrand: Försök inte att ställa forskningen vid de olika institutionerna mot varandra. Försök inte att ställa de mindre och medelstora högskolorna mot de stora! Något sådant finns det inte grund för. Kreativa miljöer kan skapas överallt, och god forskning kan också göras överallt. Men vi måste komma ihåg att kompetensen skall finnas först - den är väldigt viktig i de här sammanhangen. När det sedan gäller Vetenskapsakademien vill jag säga att vi ännu inte vet vad som har hänt där. Jag tycker att Bengt Silfverstrand skall ta reda på det och inte döma utifrån tidningsuppgifter och liknande. När det gäller de tre forskarna vid Göteborgs universitet vill jag säga att det är intressant att det är hela tre stycken. Vi kan säkert räkna Bengt Silfverstrand till det gänget också. Men hur hade det varit om Bengt Silfverstrand hade citerat några av de hundratals forskare som har yttrat sig på motsatt sätt i det här ärendet? Det hade varit intressant!
Herr talman! Rejäla nedskärningar på begränsade områden, talade Rune Rydén om. Det är en viss nyansering, men bara en viss. Låt oss som exempel ta ett begränsat område. Låt oss ta biomedicin, som "drabbas" av en nedskärning på 52 miljoner kronor på det medicinska området. Strategiska forskningsstiftelsen satsar samtidigt 120 miljoner kronor för 1997. Det är en ökning med 70 miljoner kronor. Jag tror faktiskt att också Moderaterna förmår räkna ut att det blir en ökning på det området. Totalt sett innebär detta en kraftig och stigande ökning av resurserna för svensk forskning under de närmaste åren. Det är inte något som helst tvivel om den saken. Det finns utomordentligt goda möjligheter att kompensera det begränsade bortfallet för fakulteterna i rådens anslag med anslag från de stora forskningsstiftelserna, inte minst Strategiska forskningsstiftelsen, som har möjlighet att satsa också på grundforskning. Forskarutbildningen är ett starkt inslag i den verksamhet som Strategiska forskningsstiftelsen bedriver. Rune Rydén har återigen fel när han säger att skatter och annat hindrar utländska forskare att komma hit. En stor undersökning vid Uppsala universitet för tre fyra månader sedan - möjligen var det ett halvår sedan - visade att det förhöll sig precis tvärtom, att utländska forskare gärna kommer till Sverige, och de var förvånade över att skatterna inte var högre med tanke på vad propagandister, bl.a. från Moderaterna, hade skrivit i svensk press.
Herr talman! Det framgår tydligt av Bengt Silfverstrands anförande att Socialdemokraterna vill styra och ställa i samhället på sitt alldeles speciella sätt. Man tror att man därmed har lösningen på alla problem. Bengt Silfverstrand säger talfört att stiftelserna skall täcka de olika nedskärningarna och mer därtill. Så är inte fallet, Bengt Silfverstrand! Allt det som har skrivits visar att stiftelserna inte kommer att klara av att täppa till de stora hål som uppstår i Naturvårdsverkets eller NUTEK:s forskningsprogram. Och hur skall man klara av de internationella satsningarna på CERN, ESA, osv. där man skär ned till nästan hälften det kommande budgetåret 1998? Det har Bengt Silfverstrand inte berört med ett ord. Bengt Silfverstrand säger rent allmänt att det finns utomordentliga möjligheter att komplettera och täcka det här. Ja, det kan man säga, men jag vill se Bengt Silfverstrand bevisa det. Jag tror ingen av de forskare som så oroligt har skrivit i tidningarna den senaste tiden känner sig övertygad av Bengt Silfverstrands allmänna tal i den här riktningen. Det är fromma förhoppningar. Var realist, Bengt Silfverstrand! Erkänn att sådant här tar tid och att detta är klantigt skött!
Herr talman! När man inte har några sakargument att komma med avslutar man på det sätt som Rune Rydén nu gjorde. Låt oss ta en sak i taget. När det gäller satsningen på internationell forskning vill jag säga att det är många länder som nu ser över den delen av sin forskningsverksamhet. I Sverige gör vi en utvärdering av läget. Den kommer att vara klar redan våren 1997. Då kommer vi att få svart på vitt på vilka initiativ vi därutöver behöver ta. De eventuella nedskärningar som det kan bli fråga om görs alltså först under 1998. Vi har alltså god tid på oss att lösa de problemen. Rune Rydén har nu haft flera tillfällen att ta tillbaka sitt nedsättande omdöme om de mindre och medelstora högskolorna. Men eftersom han inte gjorde det kvarstår alltså omdömet från moderat sida att i synnerhet de mindre högskolorna är bygdehögskolor. Hur var det egentligen när det gällde högskolan i Malmö? Först kämpade Moderaterna här i riksdagen för en ny högskola på Södertörn. Vi fick en sådan. När det sedan skulle bli en ny högskola i Malmö motarbetade Moderaterna detta. Rune Rydén har i den offentliga debatten sagt att satsning på en ny högskola i Malmö kommer att innebära en utarmning av den filial som Lunds universitet bygger i Helsingborg. Det visar sig att det är precis tvärtom. Genom den konstruktiva och kreativa utmaning som en ny högskola i Malmö är har Lunds universitet också börjat satsa i större skala på högskoleutbildning i Helsingborg. Men då är väl det förstås också en bygdehögskola!
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp två frågor. Först och främst vill jag göra ett klarläggande när det gäller Miljöpartiets inställning till forskningsmedel till små och medelstora högskolor. Det är ganska orättvisande att säga att Miljöpartiet skulle vara emot detta. Vi har inte yrkat avslag på förslaget. Däremot har vi sagt att vi vill att man bättre tänker igenom hur fördelningen skall ske. Vi har kommit med två konstruktiva förslag till vad som bör uppmärksammas vid fördelningen. Jag tror att det är viktigt att man tänker sig för, inte därför att pengarna är så stora - det handlar om mindre än 1⁄2 % av de samlade forskningsmedlen i landet - utan därför att det kan hända att man startar eller permanentar någonting som inte har utvecklingsmöjligheter, och vi måste vara rädda om resurserna. Det handlar alltså bara om att det skall bli en så bra fördelning som möjligt och ingenting annat. Här har det talats om att det sker stora satsningar på forskningen. Det är alldeles riktigt. Bengt Silfverstrand sade i nästan samma andetag att det inte har gjorts någon större dränering av grundforskningen. Det är också alldeles riktigt. Men felet är att de stora satsningar som har skett nu i dagarna och de som komma skall gäller tillämpad forskning. Det är därför som vi har föreslagit kraftfulla åtgärder för att återställa balansen.
Herr talman! Jag tar gärna Gunnar Goude på orden när det gäller hans nyanserade inställning till de mindre och medelstora högskolorna. Jag vill gärna säga att det inte går att jämställa moderater och miljöpartister på den här punkten. Men Miljöpartiet har en luddig och tveksam inställning till de mindre och medelstora högskolorna, och det är beklagligt. Det är precis som om man fortfarande inte vore säker på att de kommer att lyckas utan tycker att en spridning av resurser är en försämring. Sverige är tillräckligt litet för att vi skall ha en överblick och ha nödvändiga kontakter mellan de kreativa och tunga forskningsmiljöerna, där forskarna rör på sig och där informationsteknik och annat underlättar. Sedan skall vi ställa precis samma höga krav när det gäller kvaliteten på forskningen oavsett på vilken plats i landet den bedrivs.
Herr talman! Det är möjligt att vi är litet luddiga i Miljöpartiet, men man måste säga att det som har framförts som motiveringar för fördelningen av medel på små och medelstora högskolor är jätteluddigt, för att uttrycka sig milt. Det saknas ordentligt redovisade principer för hur medlen har fördelats. Självfallet står Miljöpartiet bakom de små och medelstora högskolorna. Det som sades om spridning är kanske litet omodernt. Det finns ingenting alls som säger att en liten högskola på något sätt skulle vara isolerad. Med den utveckling vi har i samhället nu kan man kommunicera alldeles utmärkt på nolltid med vilken institution som helst i världen. Ett samarbete mellan Stockholm, New York och Borås går alldeles utmärkt. De hinder som fanns för 20 år sedan föreligger inte. Man skall inte se högskolorna som isolerade enheter. Däremot är det praktiskt att de ligger där de ligger med hänsyn bl.a. till utbildningen för dem som bor i regionen. Jag skulle också vilja ta upp frågan om storsatsningen. Det talas så mycket om biomedicin och att Sverige har en frontforskning osv. Man bör också uppmärksamma att all forskning i Sverige inte är lysande frontforskning. Vi har haft en lång period av välstånd i Sverige, då det har satsats oerhört mycket på forskning, och det är bra. Under den perioden har det vuxit fram en mängd blommor som har blommat. Nu, när ekonomin börjar kärva och vi inte har några resurser att kasta in, kommer en tid då man får lov att vara sparsam och sätta i gång med ett rationaliseringsarbete. Där tycker jag att regeringen har svikit. Allting är inte bra.

Herr talman! Vi kan avslutningsvis när det gäller de mindre och medelstora högskolorna konstatera att det sker en successiv uppbyggnad. Den uppbyggnaden och satsningen på de mindre och medelstora högskolorna kommer att tillföra både svensk forskning och det svenska samhället såväl ökad kvantitet som kvalitet. Jag vill säga något ord till om grundforskning kontra tillämpad forskning. När man talar i dessa termer skall man inlemma alla resurser som står till förfogande på hela området. Det är fakultetsanslagen, forskningsråden, sektorforskningsorganen och forsknigsstiftelserna. Har man det helhetsperspektivet ser man att grundforskningen kommer att tillföras förstärkta resurser. Det är ett mycket märkligt fenomen att de partier som den 28 november motsatte sig åtgärder som innebar insyn och möjligheter till samordning för att också frigöra ytterligare resurser för grundforskning nu beskärmar sig över att vi inte satsar mer på grundforskningen. Det går inte ihop. Nu får ni bestämma vilken sida ni skall stå på. Skall vi utnyttja alla möjligheter att förstärka grundforskningen, eller skall vi inte göra det?
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag står bakom alla våra reservationer, men att vi nöjer oss med att yrka bifall till reservation 6 i mom. 1, 18, 19 I stort sett alla partier har anmält oro vad gäller nyttotänkandet kontra den fria forskningen, Bengt Silfverstrand. Hur ser Socialdemokraterna på vikten av att forskningen förblir fri? Vill Bengt Silfverstrand utveckla det? Vill Bengt Silfverstrand också utveckla Socialdemokraternas syn på humaniora och hur man kan tänka sig att få så relativt få forskarutbildade humanister? Den tredje frågan i detta replikskifte: Skulle Bengt Silfverstrand vilja förklara principerna för fördelningen mellan mindre och medelstora högskolor, och i all synnerhet det nyckfulla i att Högskolan Dalarna inte får någon ökning alls?
Herr talman! Samhällsnytta och nytta i forskning står inte i någon som helst motsatsställning till vare sig kvalitet eller frihet. Det är självfallet en naturlig inriktning på en forskningsverksamhet att den i yttersta ändan skall leda fram till nytta och ha relevans. Det är en stor uppslutning bakom detta synsätt. Högskoleförbundet har deklarerat sin uppfattning i dessa frågor. Vi har ett näringsliv som är mycket angeläget om att vi skall fortsätta satsa brett och starkt på forskning. Det motsatsförhållande som har skapats mellan dessa begrepp får Tuve Skånberg och Kristdemokraterna själva stå för. Det är självfallet allvarligt att humaniora om inte satts på svältkost så i alla fall fått mindre resurser än vad som skulle behövas.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse Bengt Silfverstrands oro för att humaniora har satts på svältkost. Jag tror att en signal om att det inte kan fortsätta kan ljuda inte minst i hans eget parti. Jag fick inget svar på frågan om Högskolan Dalarna och principerna för fördelning mellan mindre och medelstora högskolor. Beror det på att det inte finns något svar? Det är så vi har skrivit i motionen. Det verkar totalt ogenomtänkt. Skall jag tyda Bengt Silfverstrands tystnad som att det verkligen är på det viset? Jag skulle också vilja ställa ytterligare en fråga. Varför engagerar sig inte Socialdemokraterna för att få fler lärare på universitet och högskolor - framför allt fler disputerade? Nöjer man sig med att hälften av lärarna har disputerat? Är inte det fruktansvärt litet?
Herr talman! Jag har en begränsad oro för att humaniora inte får tillräckliga resurser. Tuve Skånberg hyllar alltid friheten. Friheten att göra fördelningar finns inom universiteten och högskolorna. Den friheten ökar eftersom andra forskningsfinansiärer satsar mera på teknik och naturvetenskap. Vad gäller fördelningsprincipen vill jag säga att det framgår klart av proposition och utskottsbetänkande att samtliga mindre och medelstora högskolor har fått ökade resurser. Det som anges i propositionen är inget slutmål. Vi kommer naturligtvis att utvärdera de resultat som satsningarna får, och då får man självfallet också komma tillbaks till Gävle/Dalarna och andra som av någon anledning eventuellt har fått för litet resurser i förhållande till sin kapacitet. Det är självklart att vi är angelägna om att vi skall ha fler disputerade lärare. Tuve Skånberg måste ha lyssnat dåligt på mitt anförande. Jag lyfte ju fram vikten av ett ökat antal forskarstuderande i min inledning. Vi är mycket angelägna om att den satsningen skall fortsätta. Det är glädjande att vi nu också får insyn i bl.a. den strategiska forskningsstiftelsen, vars verksamhet till mycket stor del omfattar just satsning på forskarstuderande.
Herr talman! Jag vill gärna haka på föregående talares fråga, Bengt Silfverstrand, eftersom det var en fråga jag ställde i mitt anförande. Finns det någon sorts kvalitetsbarometer för de nya högskolornas forskning? På vilket sätt har man fördelat pengar till dem om det inte finns någon sådan? Det framgår inte av betänkandet. Vi fick inte något svar som jag förstod när vi hade departementet hos oss i utskottet. Det måste finnas någonting annat bakom, och det är detta som jag nu efterlyser. Bengt Silfverstrand! Exemplet med Losec är väl ändå ganska dåligt. Förutsättningarna för Losec har ju varit grundforskning i dess verkliga betydelse inom kemi, cellbiologi och immunologi. Man hade över huvud taget ingen aning om vad detta kunde användas till, men när man utifrån grundforskningen såg att olika komponenter reagerade på ett visst sätt kunde man få en tillämpad idé som man sedan försökte med. Men förutsättningen var grundforskning, och det vill jag mycket klart betona för Bengt Silfverstrand. Jag tycker att det är ganska typiskt att ingen av oss andra debattörer har dragit fram några citat från pressen. De har varit jättemånga när det gäller forskningsstiftelserna. Men Bengt Silfverstrand gör det, och han plockar fram ett opportunistiskt inlägg från tre människor i Göteborg som efter det att besluten är fattade vågar sticka fram nosen och säga att det här nog var ganska bra beslut i alla fall.
Herr talman! Det finns inte någon formell kvalitetsbarometer i den bemärkelse som Margitta Edgren menar för någonting. Om Margitta Edgren tittar på fördelningen av forskningsresurser till universiteten och de stora högskolorna, alltså de som redan får del av forskningsresurserna, kommer hon att finna att flera av dem känner sig missgynnade. Det är alldeles självklart att när man bygger upp en verksamhet börjar man på en oerhört låg nivå. Sedan får man gå upp till bevis. Alla de nya högskolorna satsar inte på samma sak, och de har hunnit olika långt i sin utveckling. Det här är de första, men betydande, stegen för att utveckla forskningsverksamhet vid de mindre och medelstora högskolorna. Sedan tog jag upp exemplet med Losec för att det är intressant. Det är ett typexempel på hur läkemedelsforskning går till. Självfallet finns det grundforskning i botten, men vi har ju konstaterat att grundforskningen på det medicinska området är den mest välbehandlade och mest gynnade - den får de största resurserna av alla svenska forskningsområden - så det kan inte finnas något motsatsförhållande här. Jag konstaterar att forskningen bakom Losec och många andra läkemedel är målinriktad industripolitisk forskning och inget annat.

Det är där skadan uppstod, Margitta Edgren, och det medverkade Folkpartiet tyvärr till.

Herr talman! Jag tog upp det de tre forskarna i Göteborg hade sagt för att de visat inte mod utan ren opportunism. Modigt hade det varit om de före beslutet hade stuckit ut hakan och sagt vad de nu, efteråt, vågade säga. För oss var beslutet om forskningsstiftelserna ett mycket långsiktigt beslut. Vi hade redan på 80-talet pratat om vad löntagarfondsmedlen skulle användas till, och för oss var det väldigt viktigt att de satsades på något långsiktigt strategiskt ändamål som vore bra för landet. Jag tror fortfarande, som jag sade i mitt anförande, att det är bra för landet att forskare i Sverige har många källor att ösa ur. Jag tror däremot inte att det är bra för landet att man lägger ihop allting i samma hög med samma sorts bedömning av samma människor - i och för sig mycket kompetenta människor - som skall avgöra vad som är bra och vad som är dåligt. Det är mångfald som enligt min uppfattning måste till. Det var mycket intressant, Bengt Silfverstrand, att höra att det inte finns någon formell kvalitetsbarometer. Jag tolkar det som att det finns en informell. Varför skall vissa annars inte få några nya statliga pengar medan andra får rejält mycket statliga pengar? Det finns en fråga till som jag har ställt till Bengt Silfverstrand, och den handlar om ordet restriktivitet. Vad är Bengt Silfverstrands definition av detta ord? Rätten att inrätta professurer skulle, när riksdagen gav regeringen den rätten, användas mycket restriktivt. Nu tillsätter man ytterligare sex stycken. Är det restriktivt, Bengt Silfverstrand?
Herr talman! Jag börjar med restriktiviteten och inrättandet av professurer. Restriktivitet handlar väl inte om vad vi redan har? Om man något utvidgar möjligheten att göra detta, men i begränsad skala, Margitta Edgren, är det väl med en rimlig tolkning av det svenska språket också restriktivt? Det är precis vad som sker. En begränsad ökning av antalet professurer på det här området tycker vi är mycket bra. Vi har nu i tre debatter diskuterat forskning. Trots allt har vi lyckats vidga debatten i dag. Vi har inte upprepat oss, i alla fall inte på alla punkter. Men jag vill ändå avsluta med fonderna och stiftelserna, och då konstatera det märkliga förhållandet att när man från hundratals professurer inom området, som får kraftigt ökade resurser, kritiserar att man demokratiserar stiftelserna och ökar möjligheterna till samordning, då protesterar Folkpartiet tillsammans med Moderaterna. Men när sedan tre forskare vid Göteborgs universitet går ut och på goda grunder försvarar en politik som innebär ökad demokrati, ökat inflytande över forskningen och ökade resurser till svensk forskning, då hoppar Folkpartiet upp och pratar om opportunism. Låt mig avsluta med att helt kort citera, även om Margitta Edgren och möjligen hennes kombattanter på den borgerliga sidan inte gillar det, vad de här tre forskarna också skriver. De säger så här: "Att SSF:s aktiviteter ändå inte vållat mer av kritik från forskarsamhället beror på att många trots allt hoppats på att komma i åtnjutande av stiftelsens håvor. I den akademiska världen biter man inte den hand som kan tänkas föda en, ej heller skådar man given häst i munnen."

Herr talman! Så här dagen efter Nobelfestligheterna, med allt vad den innebär av uppmärksamhet kring betydelsen av gedigna kunskaper och avancerad forskning, känns det angeläget att i riksdagen ha en debatt kring just dessa frågor. Visserligen uppfattar inte vi moderater regeringens budgetförslag som särskilt upplyftande, men desto viktigare är givetvis debatten. Vi är alla med om en kunskapsutveckling som saknar motstycke i mänsklighetens historia. De omvandlingsprocesser samhället därigenom måste genomgå, är varken enkla eller förutsägbara, men en sak är mycket tydlig: De enskilda människornas kompetens och kunskap blir allt viktigare, både för dem själva och för samhället. Under några år sjösattes också ett omfattande reformprogram inom svenskt utbildningsväsende. Vi har tagit viktiga steg från ett centralstyrt utbildningsväsende till ett friare och mer flexibelt utbildningssystem med fokus på enskilda människors valfrihet och på lokalt ansvarstagande. Jag är övertygad om att det här är en riktig utveckling, men den är inte enkel. Det finns rader av olösta frågor och problem som kommer att tas upp i den fortsatta debatten. Vill vi, så kommer vi dock att kunna bemästra svårigheterna - det må sedan gälla brister i lärarutbildningarna, orättvisa bedömningar och slutsatser när det gäller betygskriterier, den nya gymnasieskolans bristande förmåga att motivera alla elever eller bristen i fråga om forskarrekryteringen. Det handlar dock inte bara om att vi måste ha politisk vilja. Vi måste också vara medvetna om hur kunskap uppstår och om vad inlärning är. Kunskap och kompetens är inget som vi kan dela ut eller fördela mellan människor. Inlärningen måste var och en göra själv. Mängden kunskap ökar också när man delar med sig av den. Själv förlorar man inget. Den som lärt sig något, vill gärna lära sig mer. Den politiska uppgiften när det gäller kunskapsutvecklingen är att skapa bästa möjliga grund och motivation för människor att lära. Utbildningspolitiken är långsiktig. Det tar lång tid att se effekterna av exempelvis insatser för bättre matematikundervisning. Först i dag, när vi nyss fått en ny internationell utvärdering av 13 och 14-åringarnas kunskaper i matematik och kan jämföra med en liknande studie som gjordes 1980, kan vi faktiskt se att dagens elever dragit nytta av år av kämparglöd ute i skolorna. 15 år är en lång tid för de flesta av oss, men det är ett tidsperspektiv som vi måste ha väldigt ofta när det gäller utbildningsfrågorna. Den socialdemokratiska utbildningspolitiken i budgetförslaget och på andra håll är varken särskilt kraftfull eller konstruktiv. På skolområdet har några återställare genomförts, och i övrigt händer det inte mycket som leder framåt - åtminstone har vi här i kammaren inte märkt mycket av det. I några avseenden, exempelvis på forskningsområdet, är insatserna dessutom direkt destruktiva. Jag noterade under den debatt som föregick den senaste voteringen att Vänsterpartiets representant gratulerade regeringen för att den snabbt fixat fram nya ordföranden i forskningsstiftelserna. Att regeringen arbetar skyndsamt är naturligtvis mycket förståeligt, men jag tycker inte att det finns någon anledning att gratulera forskningen i Sverige till de namn som nu har presenterats. Det handlar mycket tydligt om det som vi moderater varnade för, nämligen politiska tillsättningar. Det är inte meriter när det gäller kunskaper om forskning som står i förgrunden. Det gör i stället de politiska uppgifter man har haft inom framför allt socialdemokratin. Det finns också, om jag har noterat rätt, en centerpartist. Kuriöst är också att man har plockat två nya ordföranden från Naturvårdsverket. Det förstår jag, med tanke på hur regeringen på ett annat budgetområde har dränerat Naturvårdsverket på forskningsresurser. Här gäller det ju verkligen att snabbt försöka mjölka fram pengar för att kompensera den så viktiga miljöforskningen. Vi moderater anser att forskning och utbildning måste bedömas och utvecklas utifrån ett internationellt perspektiv. Dagens barn och ungdomar - ja även äldre för den delen - kommer att använda sina studieresultat i en internationell miljö. Sveriges möjligheter att utvecklas står och faller med nivån på det kunnande vi kan prestera. Vår gemensamma framtid är beroende av kvaliteten i svensk utbildning. Av just den anledningen måste vi också se realiteterna. Svensk utbildning har stolta traditioner - i Sverige. Men jämförelser med utbildningsnivån i andra länder visar att vårt land knappast under någon period på 1900-talet har legat i topp. Kanske låg vi i täten med folkskolan på 1800-talet. Det betyder inte att jag säger att svensk utbildning är dålig. Vi är duktiga också. Men Sverige är i dag som kunskapsnation en typisk medelmåtta. Det framgår av OECD:s undersökningar, bl.a. inom ramen för Education at a glance. Det är, grovt förenklat, för få som läser vidare och för många som gör mediokra resultat. I den senaste Education at a glance finner vi exempelvis att Sverige ligger på tolfte plats av 23 industriländer när det gäller andelen högskolestuderande i gruppen 22-25 år. Vi har också stora brister inom vissa specifika områden. Jag tror att det är viktigt att vi tar till oss den typen av uppgifter och försöker fundera över hur vi kan rätta till detta. Problemet är inte så enkelt att det bara handlar om brister när det gäller den grundläggande undervisningen - även om sådana finns. Vi moderater anser att det handlar om ett samspel mellan olika faktorer som sammantagna innebär att vikten av kunskap, utbildning och ständig förkovran inte prioriteras tillräckligt. Statens anslag till utbildning och forskning utgör emellertid, det är därför vi har den här debatten i dag, ett betydelsefullt inslag. När det gäller det socialdemokratiska budgetförslaget, som också Centern står bakom, menar vi att det är många textmässiga satsningar, men färre reella. Den av regeringen aviserade utbildningssatsningen består ju främst av att tillfälliga utbildningsplatser omvandlas till reguljära. Anslaget till den högre utbildningen används dessutom främst, eller i ganska hög utsträckning i alla fall, som ett arbetsmarknadspolitiskt och regionalpolitiskt instrument snarare än på det sätt som ur utbildningssynpunkt torde vara det mest effektiva. I den forskningspolitiska propositionen som just debatterats görs också prioriteringar som vi moderater är tveksamma till. Vi har haft många debatter om den exempellösa neddragning regeringen förordar när det gäller forskningsanslagen. Jag skall inte upprepa alla invändningar vi moderater redovisat mot den politiken. Jag skall bara konstatera att ansvaret för den nedrustning av svensk forskning som blir följden av det socialdemokratiska budgetförslaget är socialdemokraternas - ingen annans. Det är något som vi skall komma ihåg framöver när problemen kommer att blir tydliga. När det gäller den fortsatta utbyggnaden av den högre utbildningen och forskningen på universiteten och högskolorna, är skillnaden mellan det moderata och det socialdemokratiska budgetalternativet främst att vi moderater framhåller att utbyggnaden skall ske i en takt som tar hänsyn till kvalitetsaspekterna. Synar man konsekvenserna av den fördelning som regeringen förordar märker man att det är uppenbart att vissa skolor får våldsamma anslagsökningar, medan andra inte ens får behålla den verksamhet som de i dag har. Några tyngre argument för denna specifika fördelning har hittills inte presterats. Vi moderater har i vårt förslag satt en gräns för utbyggnadstakten vid 50 %. Det gör att det i vårt budgetförslag finns utrymme för medel till dem som har förfördelats i majoritetsförslaget. Det är inte så enkelt som Bengt Silfverstrand försökte göra gällande i den tidigare debatten - att vi ställer små och mindre högskolor mot stora. Vi vill ha en planare fördelning, men vi har valt att i detalj gå in på högskola efter högskola. Bedömningen av hur många kronor och ören som skall skickas till Karlskrona, Halmstad etc. måste göras utifrån ett gediget beslutsunderlag, som kanske bara Utbildningsdepartementet kan förfoga över. Vi vill ange en riktlinjenorm och säger att vi är bekymrade över att en del förlorar pengar, medan andra får våldsamt mycket mera. Också kvalitetsfrågorna på utbildningsområdet gör att vi moderater i vårt budgetalternativ föreslår en radikal förändring när det gäller de statliga skolmyndigheterna. Det är hög tid att skapa ett tämligen fristående institut för uppföljning och utvärdering av skolornas och elevernas resultat. I dag används en förhållandevis liten del av de totala utbildningsanslagen till att ta reda på om skolorna verkligen når de nationella målen. Vi är övertygade om att svensk utbildning skulle stimuleras om mera kraft ägnades åt utvärdering och uppföljning. Vi tror att det arbetet bäst bedrivs skilt från de myndighetsuppgifter som Skolverket och SIH i dag ägnar sig åt, samtidigt som det finns uppföljningsprogram. Inledningsvis nämnde jag att kunskaper är något som var och en själv måste tillägna sig. Utbildningsväsendet skall främst vara en professionell organisation för att ge stöd och stimulans åt alla elever och studenter på vägen. Det kräver ett stort mått av variation och flexibilitet. Det kräver alltså olika lösningar. Vi är i dag, och nu är jag väldigt snäll, överens om att elever och föräldrar skall kunna välja skola, även om vi har olika uppfattningar om vad det kräver i form av regelverk och bidrag. Vi moderater anser att det krävs förändringar av skolans finansiering för att göra den decentraliserade skolan mera professionell och för att stimulera mångfald och valfrihet. Därför föreslår vi att regeringen ges i uppdrag att utreda införandet av en nationell skolpeng. Det ligger en logik i att staten står för en stod del av finansieringen när det gäller grundskolor och gymnasier och i att medel följer eleverna till den skola som de väljer, oavsett huvudman. Vi kan inte se några vettiga skäl till att decentraliseringen skall stoppas på kommunledningsnivå och anser inte att kommunerna ens skall frestas att väga undervisning mot snöskottning eller en kommunal skola mot en annan. Vid en studie av Skolverkets statistik är det trist att notera att skillnaderna mellan vad som satsas på skolorna inte enbart kan förklaras av geografiska eller socioekonomiska skäl. På många håll tycks utbildningen ses som en verksamhet vilken som helst. För oss moderater är utbildning något mera betydelsefullt. Utbildning är en investering som vi skall göra för vår gemensamma framtid. Varje barn, oavsett vilken skola som han hennes utbildning. Vi är väl insatta i den problematik som ligger i statsbidragssystem och i skolans finansiering. Det är just av den anledningen som vi driver, och kommer att driva, frågan om en nationell skolpeng. Herr talman! Det moderata budgetalternativet utgör en helhet som griper över de olika områdena. Vi har därför valt att med hänvisning till kammarens beslut om budgetramarna skriva ett särskilt yttrande, i vilket vi redovisar hur vi önskar att medlen fördelas. Därutöver har vi flera reservationer, vilka vi givetvis står bakom. Med hänsyn till kammarens tidsbrist yrkar jag emellertid bifall enbart till den första moderata reservationen, dvs. reservation 2, mom. 7.

Herr talman! Centerpartiet vill skapa ett decentraliserat kunskapssamhälle. För att kunna göra det finns det fyra hörnstenar som jag vill beskriva. Den första hörnstenen gäller helhetssynen. Skolans allra viktigaste uppgift är att förmedla kunskap till eleverna. Inte minst gäller det också förmågan att tillägna sig kunskaper. För att skolan skall kunna klara det målet måste den utgå från hela eleven. I dag är det alldeles för ofta så att bara elevens huvud får gå i skolan, inte hela barnet. Därför är det viktigt att också utveckla de praktiska och estetiska ämnena som en del av skolans helhet och att ge dessa en tyngre roll i skolans lärande. Därför är det också viktigt att ge större möjligheter senare i elevens skolgång att växla mellan skola och arbete. Jag tror att det blir nödvändigt att vi bidrar till att en arbetsmarknad skapas där elever från grundskolan kan komma ut en tid innan de går vidare på gymnasiet och där andra elever kan komma vidare i arbetslivet innan de går vidare till högre utbildning. Jag tror att det annars blir omöjligt att lösa gymnasieskolans problem. Sett till det som sker i gymnasieskolan i dag - inte minst gäller det de s.k. yrkesinriktade linjerna - finns det ett enormt behov av insatser och förbättringar för att gymnasieformens syfte inte skall misslyckas. Därför tror jag att det är enormt viktigt att det kommer till initiativ och beslut när det gäller gymnasieskolan. Det är en orimlig situation att så många elever tvingas lämna skolan med icke godkända betyg. Den här helhetssynen är också anledningen till att Centerpartiet så hårt har drivit kravet på tioårig grundskola. Detta är också en del i ett synsätt där förskolans pedagogik kan samverka med skolans genom en annan inriktning under det första året i skolan. Det är synd att regeringen inte i riksdagen har utnyttjat möjligheten till majoritet för en tioårig grundskola. I stället har man alltför mycket lutat sig mot eller backat inför de krav som inte minst Kommunförbundet har drivit - jag är inte lika säker på att kommunerna också har drivit det - till nackdel för alla elever som skulle ha haft nytta av en tioårig grundskola. Den andra hörnstenen är valfriheten och mångfalden. Det är naturligtvis ingen nyhet att detta är en viktig del av Centerpartiets utbildningspolitik. Ett exempel är den stora strid som har rått om de fristående skolornas ställning. För oss i Centerpartiet är det ett självklart och oavvisligt krav att de fristående skolorna ges tillräckliga förutsättningar för sitt liv och sin verksamhet, så att det verkligen finns en ordentlig valfrihet för elever som vill välja fristående skolor. Ett annat exempel är striden om forskningsfinansieringen. Centerpartiet har benhårt hållit fast vid principen om flera av varandra oberoende finansieringskällor för forskningen. Vi hade nyss ännu en votering i den sorgliga frågan om forskningsstiftelserna. Den tredje hörnstenen för Centerpartiets utbildningspolitik är kravet på likvärdiga villkor. I det samhälle som vi nu ser växa fram kommer alltfler människor att vara beroende av att det verkligen blir tillräckliga möjligheter till kunskapsförmedling och utbildning. Det är enligt min mening viktigt att framhålla att kunskap och kompetens är något som man inte bara skaffar sig genom formell utbildning, men utbildning är det absolut avgörande. I den nya tid som vi går in i tror jag att traditionell fördelningspolitik, bidrag till utsatta grupper etc., kommer att spela en mindre roll. Däremot kommer utbildningen som ett av de viktigaste verktygen för att skapa jämlikhet att bara öka i betydelse. Jag tror att det är den nya tidens viktigaste verktyg för jämlikhet. Det betyder inte likhet. Det var just det som var poängen med ordet likvärdighet. Det kan vara mycket olika - olika för olika människor, olika för olika delar av landet och olika för olika skolor - Ett exempel på detta är ju kampen från Centerpartiets sida för de nya eller de mindre och medelstora högskolorna. De har visat sig vara utmärkta när det gäller att komma en bit på väg för att rätta till den sociala snedrekryteringen till högskolan. Den statistik som vi har från SCB visar ju att andelen nybörjare under 25 år från lägre tjänstemannaoch arbetarfamiljer har varit 50 % vid de mindre och medelstora högskolorna under 90-talets början men bara 35 % vid universiteten. De nya högskolorna spelar en stor roll för att komma åt den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen. Men jag tror att en viktig principiell skillnad allt tydligare kommer att visa sig i fråga om hur vi vill komma till rätta med snedrekryteringen. Jag tror att det är viktigt att inte minst Socialdemokraterna funderar igenom sina ståndpunkter och gör ett vettigt ställningstagande. Frågan är ju: Skall vi klara att komma till rätta med problemen genom att sänka ribban när det gäller kvalitet, kunskap och tillträdeskrav till högre utbildning, eller skall vi komma till rätta med den sociala snedrekryteringen genom att hjälpa fler att komma upp till en rimligt högt satt ribba? Ett av felen som den socialdemokratiska regeringen nu är på väg att göra är att den väljer att sänka ribban i stället för att i tillräcklig utsträckning hjälpa fler att komma upp till en hög nivå. Ett exempel på detta är inte minst diskussionen som har gällt kravet på att ha godkänt i gymnasieskolans kärnämnen för tillträde till högskolan. Jag tycker att det skulle vara klokt av regeringen att tänka om i den frågan, eftersom det är en mycket viktig principiell fråga - om man sänker ribban, vilket jag tycker är fel, eller om man hjälper fler att komma över en rimligt högt satt ribba. Den fjärde hörnstenen som jag vill beskriva för Centerpartiets del gäller kravet på decentralisering. Det är därför som vi har ansett det vara riktigt att satsa på utvecklingen av skolan lokalt genom att utveckla kommunernas ansvar för skolan. Det är fullständigt fel väg, som jag ser det, när Moderaterna nu börjar vägen tillbaka till ett förstatligande av skolan. Vi har ju haft en stor debatt, där inte minst vi från Centerpartiet har varit emot alla försök till förstatligande av forskningsstiftelserna. Men vi är självklart också mot alla försök att förstatliga grundskolan i landet. Moderaterna gör det här smygvägen genom att föreslå en nationell skolpeng, som man kallar den. Men bakom det döljer sig att man vill lägga alla pengar centralt hos staten. Det är självklart att om staten skall fördela pengarna måste staten på sikt också bestämma över pengarna. Det innebär så småningom också ett förstatligande av besluten, vilket vi tycker är felaktigt. Vårt krav på decentralisering gäller också möjligheten att flytta än fler beslut ut till varje skola. Det är också därför som vi så hårt har slagits för ett ökat föräldrastyre i skolorna runt om i landet. En del i decentraliseringskraven har också varit kraven på utbyggnad av de mindre och medelstora högskolorna, där vi har vunnit stora segrar, dels genom att det blir så många fler platser, dels genom att det äntligen blir fasta forskningsresurser till högskolorna. Jag menar att det i själva verket är det viktiga kvalitetssprång som vi kan göra, att inte bara bygga nya platser utan att också ge möjlighet för ny forskning vid de nya högskolorna. Vi från Centerpartiet vill även åstadkomma en stegvis höjning av kvaliteten vid de nya högskolorna. Det är därför som vi föreslår det som vi kallar för en kvalificeringstrappa. Jag skall komma tillbaka till det i den senare debatten om högre utbildning som vi skall ha, men jag vill ta upp någon viktig principiell aspekt. Jag tycker att regeringen begår ett misstag när den inte tillräckligt tydligt ger de små högskolor som inte väljer att satsa på universitetsstatus chans till examination i forskarutbildningen.

Kan det vara riktigt? Tänker regeringen göra något åt det problemet?